Herr talman! Får jag först konstatera att alla tre borgerliga ledamöter avstod från att ens försöka att svara på de frågor jag ställde i debatten. Jag tycker att det är rätt symtomatiskt. Så till bostadsministerns anförande och de frågor jag har möjlighet att replikera på i den här omgången. Jag gjorde en del anteckningar om några sådana frågor: bostadsbidragen, byggnadskostnaderna, lokala bostadsbrister, konstnärlig utsmyckning och fastighetsskatt på industrifastigheter. Jag vill först fråga bostadsministern, om han anser det vara riktigt att inte föreslå några förbättringar beträffande bostadsbidragen utan i stället ta bort bostadsbidragen för hushåll utan barn i ett läge där värdet av bidragen har försämrats. På den punkten ställer jag mig helt bakom vad bostadsstyrelsen säger beträffande den urholkning av bidragens värde som har skett. Bostadsstyrelsen anser inte att man kan avvakta förslagen från bostadskommittén. Styrelsen säger att det gäller att upprätthålla bostadsbidragens värde, och därför har man föreslagit förbättringar. Vad beträffar byggnadskostnaderna vet jag — och jag tror att bostadsministern i en tidigare debatt har sagt att det förhåller sig så — att man har tillsatt en särskild utredare som skall se på de höga byggnadskostnaderna i Stockholm. Men det räcker inte. Man måste ta ett större grepp över den här frågan. Även om bostadsministern inte för dagen kan säga så mycket om vilka konkreta åtgärder som skall vidtas, vore det ändå av intresse att i den bostadspolitiska debatten i dag få några synpunkter på den här frågan. Detsamma gäller också för den bostadsbrist som finns exempelvis inom Stockholmsområdet. Ett fortsatt byggande med de höga byggnadskostnader vi har i dag ger inte flertalet av dem som saknar egen bostad någon möjlighet att efterfråga en sådan. Vilka åtgärder är bostadsministern beredd att föreslå för att tillgodose kraven från dessa människor? Slutligen: Varför kan bostadsministern inte tänka sig att ta med också industrifastigheterna i underlaget för fastighetsskatten och beskatta även företagens fastigheter? Man skulle ju på det sättet faktiskt kunna sänka fastighetsskatten för övriga.

Herr talman! Jag ställde två frågor i mitt inledningsanförande. Bostadsministern besvarade dem i sitt inlägg nyss. För det första tolkar jag bostadsministerns uttalande så, att han kommer att använda sig av riktiga siffror, siffror som vi är överens om, när det gäller diskussionen om hyreshöjningarna och den upptrappning som vi har föreslagit. För det andra fick jag indirekt ett svar på min fråga beträffande de hyresgäster i allmännyttans fastigheter som vill bilda bostadsrätter. Kerstin Ekman har nämligen ställt samma fråga, och bostadsministern besvarade våra frågor i ett svep. Det svaret tycker jag var ganska klargörande, och det visar också skillnaden mellan Hans Gustafssons och min syn på de här frågorna. Han säger att det är kommunfullmäktige som är ansvarig för bostäderna i kommunerna och skall bestämma hur det skall vara. Vi ser det precis tvärtom. Vi tycker att det är de 750 000 hushållen som skall bestämma om de vill ha hyresrätt eller bostadsrätt. Det behöver fullmäktige inte alls lägga sig i. Om människorna vill ha bostadsrätt skall kommunen ställa upp och hjälpa till med att ordna så att det blir en övergång till bostadsrätt, så att människorna kan bo billigare än vad de kan i hyresrätt — det är ju det viktiga. Avslutningsvis vill jag säga: Bostadsministern talar om hur pengar skall omfördelas inom bostadssektorn, och han säger att det i framtiden i stor utsträckning blir fråga om detta. Då är det tydligen villaägarna som återigen skall betala. Han säger att villaägarna befrias från fastighetsskatt av de borgerliga partierna. Nej, alla befrias från fastighetsskatt — det är sanningen. Villaägarna har nu räntebidrag i bara 11-12 år, medan de som har flerfamiljshus har räntebidrag i 30 år. Villaägare får en konvertering av lånen, så att räntorna åker upp, och de drabbas av inskränkningar i rätten till avdrag för räntorna. Allt detta har gjort att villaägarna verkligen sitter trångt idag. Det finns inga pengar att hämta där för en omfördelning till något annat ställe inom boendet. Jag tycker att bostadsministern borde inse detta. Det går inte att hitta pengar hos villaägarna och försöka strö ut dem någon annanstans.
Herr talman! Att jag inte nämnde något om vpk:s motion och de frågor som Tore Claeson ställde beror inte på vare sig sidovördnad eller ointresse för detta, utan...
Herr talman! Jag bara konstaterar att jag ville använda den tid som står till mitt förfogande för att diskutera regeringens bostadspolitik och centerns bostadspolitik. Det har inneburit att jag inte haft någon anledning att gå in på någon granskning av vare sig folkpartiets eller moderaternas partimotion — Hans Gustafsson ville göra en sammanbuntning. Hans Gustafsson får lov att studera vår bostadsmotion mer och även läsa vad jag sade i mitt inledningsanförande här i dag. Det finns en rad punkter där centerpartiet, folkpartiet och moderaterna är överens inom bostadspolitiken, men när vi kommer till en granskning i utskottet kommer vi antagligen att se att det finns ett antal punkter där vi inte är överens. Det gäller t.ex. takten för förändringen av den ekonomiska politiken, som framför allt framgår av de ekonomiska motionerna och som kommer att diskuteras av kammaren i annat sammanhang. Hans Gustafsson säger att det är ett exempel på en lyckad bostadspolitik att vi haft en förhållandevis låg ökning av hyresnivån.

Om man gör den typen av operationer är det självfallet möjligt att få en förändring av utvecklingen på ett visst område. Hans Gustafsson vill göra en jämförelse mellan de borgerliga partierna. När Rolf Dahlberg sade att moderaterna ville ha en förändring av finansieringssystemet där kostnaderna fördelas över en fastighets livslängd uppfattade jag att det faktiskt innebär en anslutning till det resonemang som vi under några år har fört om angelägenheten av att gå över till ett annat system än dagens, dvs. gå över till något som hittills i diskussionerna har kallats räntelån, där räntebidragen dras ner.

Herr talman! Jag förstår inte varför Hans Gustafsson i sina repliker hellre diskuterar moderata motioner och kräver att vi skall diskutera dem här än han tar upp de förslag som har förts fram i debatten. För min del är det folkpartiets förslag och den socialdemokratiska politiken som skall diskuteras. Finns det ingenting att säga om ökade möjligheter till övergång till bostadsrätt? Hyresgästerna i allmännyttan blir t.ex. inte mindre diskriminerade därför att Hans Gustafsson tar till brösttoner i fråga om fullmäktigeförsamlingar och demokrati i den här frågan. Det gäller ju om de som sitter i de valda församlingarna har den inriktningen att de skall godkänna önskemålen från de människor som bor i dessa fastigheter. Finns det ingenting att säga om hyresgästernas rätt till medbestämmande över hyreslägenheterna? Finns det ingenting att säga om människornas medbestämmande vid reparation och ombyggnad, så att vi får en stadsförnyelse som gynnar de boende på ett bättre sätt än det ROT-program som nu löper? Finns det ingenting att säga om de förslag som har förts fram om en övergång till Norm 3? Slutligen bostadskostnaderna, Hans Gustafsson! Hur är de för barnfamiljen i den frifinansierade villan som drabbas av fastighetsskatten? Har den familjen fått en bättre situation under Hans Gustafssons bostadsministertid?
Herr talman! Replikrätten ger ju möjlighet att begära replik på varje enskild talares anförande om viljan finns. Så till Hans Gustafssons besked beträffande bostadsbidragen. I budgetpropositionen redovisas förslaget från bostadsstyrelsen, som konstaterar att närmare 70 20 av barnfamiljerna med bostadsbidrag hade bostadsutgifter som översteg den gällande övre hyresgränsen i maj 1984. Hans Gustafsson säger att bostadsbidragen i stort sett har behållit sin reala nivå, och då måste verkligen ”i stort sett” understrykas. Mera exakt uttryckt har det skett en betydande försämring och urholkning av bostadsbidragen, även med hänsyn tagen till de förbättringar som infördes fr.o.m. den 1 januari 1985. Bostadsministern säger att regeringen brukar vänta till hösten innan den kommer med förslag — förmodligen då i en tilläggsproposition. Man kan verkligen fråga sig: Varför hade regeringen så bråttom att den redan i budgetpropositionen lade fram förslag om att bostadsbidragen till hushåll utan barn skall avskaffas? Både bostadsministern och jag vet att det just bland hushållen utan barn — även om de antalsmässigt inte utgör en så stor grupp — finns väldigt många ungdomar och ensamstående som lever under mycket svåra ekonomiska betingelser och för vilka bostadsbidragen, även om de inte är höga, har stor betydelse. Jag beklagar att regeringen redan i budgetpropositionen har lagt fram ett sådant här förslag, och jag hoppas självfallet att det vid utskottsoch den fortsatta riksdagsbehandlingen skall kunna ske en ändring på detta område. Det sades att hyreshöjningarna nu har varit de lägsta på tio år, och det är riktigt. Men fortfarande utgör posten bostadskostnader den största utgiftsposten för de enskilda hushållen. Det skedde en övergång för några år sedan: tidigare ledde livsmedelskostnaderna, men nu har bostadskostnaderna blivit den största posten. Jag nämner detta för att understryka vikten av att det vidtas åtgärder för att sänka boendekostnaderna och därmed hyrorna.

Herr talman! Riksdagens allmänpolitiska debatt på nyåret har som bekant ersatt den gamla remissdebatten, som avsågs vara några ord i anslutning till statsverkspropositionen på dess väg till de olika utskotten. Men man lyckades aldrig få oss riksdagsledamöter att hålla oss till sak, och det var nog klokt att döpa om debatten, så att det bättre framgår vad det hela rör sig om. Vi har val i höst med påföljd att vid nästa allmänpolitiska debatt, någon gång i oktober, en hel del av ledamöterna har bytts ut och nya har kommit. En del har, av valutgången därtill nödda och tvungna, försvunnit från arenan. Somliga har också försvunnit helt frivilligt. Eftersom jag hör till den kategorin är dagens debatt det sista tillfället för mig att delta i denna debatt med något som förr brukade kallas för svanesången. Jag måste tyvärr säga att sången hittills har skorrat obehagligt falsk. Någon absolut tystnad från min sida de månader som återstår till valet kan jag inte garantera, men själv skall jag verkligen göra mitt bästa för att glömma dagens dissonanser och i stället minnas de inslag av saklig debatt och av personlig vänskap tvärsöver alla partigränser som vårt arbete här i huset trots allt är så rikt på. Till forna dagar återgår liksom hos Fänrik Ståhl min tanke än så gärna. Nog finns det minnen kvar att dröja vid, t.ex. riksdagens högtidliga öppnande, varav man fick uppleva ett svagt återsken, när drabanterna nyligen marscherade genom rikssalen vid öppnandet av utställningen De tre Karlarna. En liknande ceremoni på riksdagsplanet utgjorde det TV-program som förr vid direktsändning av riksdagens öppnande samlade det i särklass största antalet tittare. Gång på gång har representanter för andra nationer frågat mig: Hur kan ni i Sverige göra er av med en sådan unik ceremoni, den bästa propagandan ni kan få — och propaganda behöver även, eller kanske mest, en liten nation. Jag är mycket angelägen om att här betona att det nya riksdagsöppnandet är en värdig ceremoni, sedan kungen befriats från rulltrappsåkandet, men det är nu en statsceremoni vilken som helst och inte en så i hela världen absolut unik sak som den tidigare var. Visserligen kostade det en hel del pengar, men så i botten har väl ändå inte de socialistiska maktinnehavarna kört vår ekonomi att vi inte skulle ha råd med litet pompa. Det är svårt att i pengar värdera litet ståt, det erkännes gärna, men inte behöver den svårigheten leda till att vi avskaffar det hela. Nedvärdera inte de irrationella faktorerna bara därför att de kan vara litet svåra att få ordentligt grepp om. Låt mig bara som ett exempel nämna rikets administrativa indelning, där diskussion just nu pågår om t.ex. omorganisation av skatteväsendet. Bl. a. diskuteras utbrytning av skatteavdelningarna från länsstyrelserna till regionala organisationer. I förlängningen kan vi där ana avskaffande av, mitt hemlän Blekinge som eget län. Vi blekingar är allvarligt oroade över vad som sker mer eller mindre i det fördolda, och här går åter mina tankar än så gärna till en sammankomst en gång i tiden i Ronneby mellan bl.a. Tage Erlander och vår dåvarande landshövding Thure Andersson. En landshövding i Växjö hade uttalat några vanvördiga ord om det lilla Blekinge. Thure Andersson ville med anledning därav få garantier för länets fortbestånd. Statsministern uttalade inte något klart ja, bara att vi väl finge gräva ner en eventuell länsindelningsreform till efter valet. ”Nej”, blev Thure Anderssons svar. ”Här grävs inte ned någonting tillfälligtvis. Här skall grävas så djupt att inga idéer om avskaffande av Blekinge som eget län sticker upp igen.” Och det tog man varandra i hand på. Nu förefaller det som om man glömt bort det där handslaget, eller kanske sinnet för det lokala håller på att utplånas till förmån för i datorernas skydd tillskapade stora enheter. Det här har ingenting med sockenpolitik att göra; kalla det snarare en fråga om livskvalitet. Att även vi som bor i litet mindre områden — och dit hör ovedersägligen Blekinge län — också vill ha möjligheter till direktkontakt med våra myndigheter tycks man inte förstå. Den ena institutionen efter den andra har tagits ifrån oss, enligt känd kronärtskockemetod. Vi hoppades i det längsta på kompensation genom havsfiskelaboratoriets förflyttning från Lysekil till Karlskrona, men därav blev intet — tvärtom! För att plocka ihop Uddevallapaketet togs ytterligare ett hundratal arbetstillfällen bort från Kallinge. Visserligen gällde det inte statliga sysselsättningstillfällen, men lika fullt var de förknippade med Uddevallaprojektet. Nu måste staten verkligen ge oss besked om vad man har för avsikter med Blekinge län, där staten har ett alldeles speciellt stort ansvar, eftersom länet ursprungligen byggts upp av staten för statliga anläggningars behov. Det går inte att utplåna en månghundraårig organisation genom ett penndrag. Just nu pågår samtal om Blekinges framtid, och därför skall vi blekingar under den här allmänpolitiska debatten hålla oss ganska lugna, men mycket snart måste vi få besked i den här frågan. Arbetslösheten är i Blekinge svårare än i de flesta län. Jämfört med de andra länen är Norrbotten värst ute med 19 arbetslösa per ledig plats, varefter kommer Gävleborg med 18 och Blekinge med 14. Detta kan lämpligen jämföras med 4 arbetslösa per ledig plats för riket i dess helhet. Mina kamrater på Blekingebänken brukar sköta den här bevakningen bra, och jag har därför nu inskränkt mig till några toner i min svanesång i förhoppning om att melodin inte måtte förklinga förrän staten äntligen har vaknat, i varje fall när det gäller det ena ögat. Låt mig så till sist tala något om miljön, dvs. den natur som vi är helt beroende av för att över huvud taget kunna leva. Jag väckte en gång i tiden en motion om möjlighet för länsstyrelserna att förbjuda plockning av vilda blommor för avsalu, även om ifrågavarande arter inte direkt var utsatta för skövling. Jag kommer inte ihåg när motionen väcktes, men jag skulle tro att det var 1958 eller 1959. Naturligtvis fick jag lida mycken smälek och togs i upptuktelse av vice talmannen: ”Hör nu snälle Wachtmeister, du får väl ändå tänka litet på riksdagens anseende. Man motionerar inte om sådana saker — skydd för blåsippor!” Jag hör ännu i dag hans fnysande över min omdömeslöshet. Motionen gick emellertid igenom — inte genast förstås, för så gick det inte till på den tiden. Nykomlingarna skulle hållas i Herrans tukt och förmaning. Sedan spelade det mindre roll om de tillhörde regeringspartiet eller inte. Avslag på motionen blev det ändå. Det har onekligen ändrat sig ganska mycket sedan denna tid i slutet på 1950-talet. Då visste knappast någon ens vad miljövård var. I dag tror jag mig med lugn kunna sätta upp en inflationskrona i pris till den som kan öppna en tidning utan att träffa på ordet miljö. Och det är glädjande, inte minst för alla dem som under en lång följd av år i sitt arbete för en vettigare behandling av miljön mest har skördat ett medlidsamt småleende: Tja, ni är nog hedervärda men ack så verklighetsfrämmande. Det doftar knätofs och naftalin samt gamla skäkteträn på långt håll. Välfärden måste gå före allt. Men när välfärdens källor sinar, när naturens lagar kräver ut sin rätt och när naturen med ohejdad kraft slår tillbaka, då är det inte lika roligt längre. Man har hunnit därhän på en del håll ute i världen. Men vi är än så länge lyckligt förskonade därifrån. Jag skall inte här ta upp någon längre debatt om denna sak — det är inte så länge sedan vi diskuterade bl.a. utbyggnaden av våra älvar. Fuller väl kan jag förstå de kommunalmän som inför vikande sysselsättningssiffror kastar blickar på älvarna men inte alltid för resonemanget till slut och ser vad konsekvenserna blir av en utbyggnad, som för alltid förändrar den miljö som älvarna utgör. Man vet t.ex. mera sällan vad vildmarksturismen och turism i allmänhet betyder. Denna nya turism kanske på sikt skapar mer sysselsättning än de relativt få arbetstillfällen som uppkommer under en kortvarig utbyggnadsperiod. Jag är ganska övertygad om att våra efterkommande inte kommer att överösa oss med lovord för att vi har spolierat dessa tillgångar, inte därför att vi har behövt elkraften utan därför att vi inte har kunnat hitta någon sysselsättning — för att inte tala om de rent kulturella förluster som följer i hyggesplogningens och överdämningarnas spår. Vi skall bruka naturen. Det kan jag hålla med om; den far inte illa av att på ett försiktigt vis tas in i produktionen. Vi skall som sagt bruka den, inte missbruka den. Men det sista är just vad vi gör. Många, kanske de flesta, av våra rekreationssökande medger att de när de hör ordet miljö först låter tankarna gå till den vitstammiga björkhagen — och det med rätta, för den är ju det mest svenska vi kan tänka oss. Men har alla tänkt på det arbete som ligger bakom dess tillkomst? Den är sannerligen inte någon naturprodukt utan ett kulturlandskap, i högsta potens. Det är betesbruk, vidtagna eller inte vidtagna åtgärder som har bildat dessa hagar. Men när betesdjuren försvunnit, när gårdarna avkreaturiserats — fruktansvärt ord förresten — har hagarna spelat ut sin roll. Vill vi av hänsyn till landskapsbilden eller av hänsyn till friluftslivet ändå ha dem kvar, anmäler sig följande åtgärder, som alltså skall göras av en eller annan: 2. Slagning av ogräs och andra icke önskade örter före blomningen, strax före midsommar. Allt detta och mer därtill klarade korna av. För att nedbringa överskottet på animalieprodukter har jordbruket anmodats minska kreaturshållningen. För att hålla hagarna öppna anmodas vi av länsstyrelsens naturvårdsenhet att öka betestrycket, alltså öka djurhållningen. Ack ja! Livet är fullt av bekymmer. Hur skall vi lösa den konflikten? Att vara liberal är att vara kluven, så har ju någon för mig obekant tänkare sagt, men eftersom jag inte tänker byta parti för den här sakens skull är problemet fortfarande olöst.

Herr talman! I ekonomiskt kärva tider finns det alltid en risk att miljöhänsynen kommer på undantag, att kortsiktiga ekonomiska intressen får företräde i stället. Kanske är det en förklaring till att så litet positivt och konkret har hänt på miljöområdet sedan det senaste regeringsskiftet. Kanske är det också en förklaring till att regeringen inte ansåg att det fanns anledning att vara representerad med sin jordbruksminister i årets allmänpolitiska debatt. Jag tror — och det är en djupt förankrad uppfattning inom centern — att detta är en felsyn. Försummelser på miljöns område, uraktlåtenhet att lägga ekologiska hänsyn till grund för allt samhällsarbete slår tillbaka, också ekonomiskt, på lång sikt. Vi kan se det väldigt påtagligt i den försurning som nu är ett hot mot våra skogars och våra jordars produktionsförmåga. Vi ser det litet mindre påtagligt och uppseendeväckande i form av smygande hälsoeffekter på oss människor som kan bero på gifter i miljön och som kan bero på vantrivsel på grund av en försämrad miljökvalitet. Allt det här slår tillbaka mot oss människor. Mot den bakgrunden är det beklagligt att ett antal på miljöområdet mycket aktiva år, när centern hade ansvar för miljöpolitiken i regeringen, har följts av snart tre passiva år. Visserligen har det utretts en hel del. Regeringen har inrättat kemikommissionen och aktionsgruppen mot försurning, och det är tacknämligt. Vi tycker att det är positivt, men vad som är beklagligt är att så litet gjorts medan utredningsarbetet fortgått. Vi måste naturligtvis också ställa frågan: Blir de förslag som förhoppningsvis kommer innan denna mandatperiod är ute tillräckliga för att på ett konkret sätt angripa de stora miljöproblem som vi har framför oss? Jag vill framhålla några viktiga synpunkter som har förts fram från centerns sida i upprepade motioner under denna mandatperiod. Det är viktigt att vi får en energipolitik som prioriterar hushållningsinsatser och användning av inhemska, miljövänliga bränslen. Vad vi ser nu är att den energipolitik som förs ersätter försurande importerad olja med försurande importerat kol i stället för att man satsar på hushållning och inhemska bränslen. Genom en sådan inriktning som vi föreslår kan man också angripa det som kanske blir nästa stora miljöproblem, nämligen koldioxidproblemet. Fossila bränslen leder ju till ett nettotillskott av koldioxid i atmosfären, som långsiktigt kan leda till allvarliga klimatrubbningar. Genom att i stället satsa på hushållning och använda förnybara energikällor slipper man ifrån det problemet och undviker vad som kanske i framtiden kan bli en miljökatastrof. En annan viktig åtgärd för att framför allt möta försurningshotet är att få till stånd en rening av bilavgaserna. Det är oerhört viktigt att påskynda utvecklingen för att få fram blyfri bensin och därmed också möjligheter till en katalytisk avgasrening, så att vi kan befria avgaserna från kväveoxider som i synnerhet lokalt kanske är den allra största försurningskällan. Särskilt för storstadsmiljöerna är det av vital betydelse att man kommer åt den föroreningskälla som avgaserna utgör. Därför har vi från centerns sida varit pådrivande för att skynda på avvecklingen av blyet ur bensinen. Vi har föreslagit att man skulle använda etanol som ett medel att underlätta att snabbt få fram blyfri bensin. Fördelen med etanol är att den underlättar borttagande av blyet ur bensinen, så att man därmed får till stånd en avgasrening, samtidigt som det är en inhemsk produkt som skapar sysselsättning här hemma och minskar belastningen på vår handelbalans. Dessutom är det en miljövänlig produkt. Vi har föreslagit att man skall göra etanolen skattefri för att på det sättet underlätta introduktionen och låginblandningen av etanol i vår bensin. Vi lyckades i höstas få ett stöd från riksdagens sida för detta. Nu väntar vi, hittills förgäves, på att regeringen skall återkomma med förslag om skattefrihet för etanol. När kommer det förslaget? Försurningen är vårt kanske allra mest akuta miljöhot. Därför krävs det kraftfulla insatser, dels inhemska av det slag jag talade om, dels ett intensivt internationellt arbete för att få till stånd begränsning av de luftföroreningar som faller ned hos oss i form av surt avfall. Den växande kemikalieanvändningen är kanske det andra akuta miljöproblem vi måste angripa på ett mera aktivt sätt än vi gjort hittills. Olyckan nyligen i Bofors och den tidigare olyckan i Teckomatorp, som vi ännu minns, är exempel på mera dramatiska miljöolyckor som hänger samman med kemikaliehanteringen. Vi har naturligtvis också en pågående smygande miljöförstöring, smygande hälsorisker att ta hänsyn till. Det krävs en bättre kontroll av kemikaliehanteringen. Vi hoppas att vi kan räkna med att förslag kommer och att dessa förslag blir tillräckliga. Det krävs också underlag för denna bättre kontroll: ett bättre och väl fungerande produktregister. Vi tycker för vår del att det bör vara självklart att registret inte bara upptar ämnen utan också redovisar vilka produkter som innehåller olika farliga kemikalier. Det krävs mera kunskap på miljöområdet och kemikalieområdet. Vi har anvisat offentliga utfrågningar som ett sätt att öka kunskap och medvetenhet om kemikalierisker. Vetenskaplig medling är en annan sådan metod. Vi anser det också nödvändigt med ökade resurser till forskning om kemikalier och kemikalieanvändning, även för att man skall kunna utveckla produktionsmetoder som gör att man kan minska användningen av riskabla kemikalier. Som ett komplement till kontrollåtgärder av olika slag har vi också fört fram förslag om en obligatorisk försäkring för producenter och importörer av riskabla kemikalier. Inom ramen för ett försäkringssystem, där vi skulle kunna anlita de försäkringsbolag som finns på marknaden, skulle vi på ett naturligt sätt få vad man kan kalla en miljöavgift på kemikalieområdet genom premier som rimligen skulle sättas i förhållande till de olika kemikaliers miljörisker. Vi skulle få resurser och ett ekonomiskt intresse för satsning på forskning om kemikalierna och på förebyggande åtgärder av olika slag för att på det sättet kunna minska skaderiskerna. Sist men inte minst skulle detta naturligtvis också skapa en trygghet för dem som riskerar att skadas av kemikalier. Vi har också i andra sammanhang fört fram kravet på att vi skall intensifiera våra internationella insatser, dels för att få till stånd internationella överenskommelser, dels för att få till stånd kraftfulla insatser för att möta de globala miljöhoten. Inte minst bör vi inrikta vår biståndspolitik mycket mera på detta. Det här är några viktiga krav som hittills tyvärr mött ganska litet intresse hos majoriteten i riksdagen. Däremot ser vi framför oss många ur miljösynpunkt negativa utvecklingar. Vi har en energipolitik som inte tar vara på inhemska resurser och miljövänliga energikällor. Vi vet att det finns planer på att undanröja det kommunala vetot. Det finns planer på att ta bort skyddet för åkermarker. Det planeras en jordbrukspolitik som kommer att leda till ökade jordbruksnedläggelser. Det finns tyvärr många exempel på att miljöhänsynen har hamnat i strykklass. Låt oss hoppas på en ändring på den punkten.

Herr talman! Miljöfrågorna borde alltid få vara i centrum i riksdagens arbete. Hoten mot vår miljö är många. De varnande rösterna har hörts länge, men kanske är det först nu när det finns ett akut hot mot en av våra främsta naturtillgångar, nämligen skogen, som alla verkligen på allvar vaknat upp inför denna allvarliga situation. Jordbruksministern har aviserat en proposition om luftföroreningar och försurning och dessutom en kemikalieproposition. Från folkpartiets sida förutsätter vi att förslag till åtgärder kommer att redovisas. Vi kommer att ta ställning till jordbruksministerns förslag när propositionerna kommer. Det är nödvändigt att åtgärder vidtas mot försurningen. Det gäller ökade akuta insatser i vårt land, det gäller forskning och inventering samt internationella insatser. Folkpartiets ordförande har föreslagit att riksdagen skall ta direkta kontakter med det engelska parlamentet med anledning av att den engelska regeringen tydligen tänker underlåta att vidta de åtgärder som erfordras för att minska det utsläpp som också drabbar vårt land. De internationella överenskommelserna är nödvändiga men får inte innebära att vi underlåter att vidta de åtgärder mot luftföroreningarna som också måste genomföras i vårt eget land. Herr talman! Det finns en rad hot mot vår natur. Fjällskogar, urskogar, hagar och våtmarker försvinner i snabb takt. Kraven på utbyggnad av de outbyggda Norrlandsälvarna och andra värdefulla älvsträckor kvarstår. De statliga naturvårdsanslagen är fortfarande otillräckliga. Riksdagen har nyligen fattat beslut som skall förbättra skyddet för fjällskogarna. Inom folkpartiet tror vi dock att det är nödvändigt att gå längre för att skydda dessa oersättliga fjällskogar. Bevakningen av fjällskogarnas framtid får inte upphöra som följd av de beslut som riksdagen har fattat. Folkpartiet anser att naturvårdens position måste förbättras. De rester av urskogar som finns kvar över hela landet måste skyddas. Det pågående arbetet med bättre utnyttjande av de s.k. 5:3-skogarna innebär hot mot våra lövskogar och också mot de skogar som till övervägande del inte omfattar ädla lövträd. I det här sammanhanget är hotet mot utrotningshotade växter och djur mycket stort. Det behövs ökade insatser från statens sida för att skydda dessa arter. Det bästa sättet att skydda olika områden är att inrätta nationalparker. Tyvärr är detta skydd inte tillräckligt. Stora ingrepp har gjorts i våra nationalparker. Jag nämner i det här sammanhanget Stora Sjöfallet och Abisko. Trots detta är det nödvändigt att vi får fler nationalparker och att fjällområdet över huvud taget får ett bättre skydd mot exploatering. Myrområdet Sjaunja saknar motstycke i Europa. Får detta område vara i fred, är det av oerhörd vikt för många fågelarter som är beroende av ostörda häckningslokaler. Taavavuoma är ett annat område av stort intresse. I jorden finns evig tjäle, och torven i området har lyfts upp till en mängd kupolformade kullar som når flera meter över den omgivande myren. Området behöver få skydd som nationalpark. Det gäller också Rogenområdet i södra delen av fjällområdet. Urskogslika barrskogar, blockmarker, drumliner och rullstensåsar karakteriserar området. Fjärrturismen och det arbete som Svenska turistföreningen bedriver behöver allt stöd. Det är enligt folkpartiets uppfattning självklart att hänsyn också måste tas till rennäringens intressen. I början av mitt anförande sade jag att naturvården har otillräckliga resurser. Och visst är det väl så. När stora belopp satsas på skogsvård och vägbyggen, är de medel som står till naturvårdens förfogande småbelopp. Naturen har också ett värde. Detta värde kan kanske inte omedelbart diskonteras i kronor och ören. Klart är emellertid att naturen är ett av de största värden som vi har i vårt land. Från folkpartiet har vi länge kritiserat att naturvården har så otillräckliga resurser. Årets budgetproposition ger inga förbättringar. Visserligen har ett anslag höjts från 20 milj.kr. till 40 milj.kr., men samtidigt har ett annat anslag på 20 milj.kr. tagits bort och hänvisning görs till STU:s anslag. Från folkpartiet menar vi att den här utvecklingen inte får fortsätta. Regeringen visar inte tillräckligt intresse för naturvården. I vårt budgetalternativ, som totalt är snävare än regeringens, har vi prioriterat naturvården. Vi menar att mark skall överföras från Domänfonden till Naturvårdsfonden. Vi menar att ett särskilt anslag måste finnas för floraoch faunavård och att anslagen till miljövårdsinformation och övervakning av miljöförändringar skall höjas. Vi menar att anslaget Stöd till miljöskyddsteknik, som föregående år var 20 milj.kr., måste få finnas kvar. Herr talman! Det får inte vara så, att naturvården får de pengar som finns kvar när andra behov har fått sitt. Luftföroreningarna får vi diskutera när regeringen kommer med sin proposition på området. Det finns också allvarliga tungmetallproblem, som kanske inte alltid hänger samman med just försurningsprocessen. Sopförbränningen har alltmer uppmärksammats. Från folkpartiet anser vi att riskerna för att tungmetaller sprids i naturen i samband med sopförbränning måste uppmärksammas. Vi måste få en bättre fungerande återvinning. Det gäller PCB, förbränning av orena oljor, sluthantering av bilbatterier och mycket annat. Också reningen av våra vatten måste uppmärksammas. På senare tid har en del av de fällningskemikalier som används i reningsverken ifrågasatts. Även där har orena produkter använts så att tungmetaller tillförts vattendragen. Folkpartiet anser att miljöfrågorna är så viktiga att ett särskilt miljödepartement måste inrättas. Även i länen och kommunerna måste miljöoch naturvårdsarbetet förstärkas. Vi anvisar särskilda medel för det. Vi vill i större utsträckning använda miljöavgifter, dvs. ekonomiska styrmedel, inom miljöpolitiken. Miljön bör inte gratis ställas till förorenarens förfogande, utan principen bör vara att förorenare betalar. Intäkterna från avgifterna skall användas för miljöinsatser. De får alltså inte, som så ofta har hänt, bli en vanlig skatt. Herr talman! Slutligen vill jag återkomma till naturvården och än en gång betona att dess ställning måste förbättras, samtidigt som åtgärder insätts mot de skadliga ämnen som tillförs vår miljö. Regeringen har enligt vår uppfattning inte gjort tillräckligt mycket på det här området. Speciellt gäller detta naturvården, där de socialdemokratiska regeringsåren har varit förlorade år.

Herr talman! Vi har under den här allmänpolitiska debatten liksom tidigare fått höra från regeringens företrädare att Sverige befinner sig på rätt väg. Med det menar man då, som vi alla redan känner till, att den svenska nationella ekonomin har förbättrats, att handelsoch bytesbalanserna ter sig mer gynnsamma, att våra stora exportföretag går med större vinster och att vi t.o.m. kan förvänta oss ökade reallöner och ökad tillväxt med utsikt till större konsumtion av allt det som vi anser hör till en stigande standard. Detta är som sagt regeringens bild av förhållandena. Från den borgerliga oppositionens sida målas den rakt motsatta tavlan. Enligt de borgerliga har det mesta gått snett under den socialdemokratiska regeringens styre, och svårigheter och elände väntar om inte deras modell genomförs i samhällsbyggandet. Men i grunden är skillnaderna långt ifrån så stora mellan borgare och socialdemokrater som man på ömse håll vill göra gällande. Ingendera parten är beredd eller har den minsta tanke på att på något avgörande sätt förändra det svenska samhället i någon annan riktning än den som gällt under hela efterkrigstiden. Båda parter bygger sina modeller på en ökad tillväxt, ökad exploatering av råvaror och naturresurser, ökad energiförbrukning, ökad användning av kemikalier och tillsatser i produktion och konsumtion och ökad förbrukning av det som produceras. På så sätt skall det bli fart på Sverige, som det brukar heta. Hjulen skall snurra fortare, exporten skall öka och optimismen och framtidstron återvända. Vad som produceras och till vilken nytta, och vad som konsumeras av vilka och till vilket pris i en vidare mening än den rent ekonomistiska spelar ingen roll i vare sig borgares eller socialdemokraters samhällsmodeller. Huvudsaken är att processen hålls i gång på det ena eller andra sättet. Men denna tillväxtfilosofi utan hänsyn till vad som förbrukas och till vad nytta har redan överlevt sig själv. Vi behöver utveckla vårt samhälle — det är fullt klart. Det behövs tillväxt på många områden, och många människor lever fortfarande under sådana förhållanden att konsumtionen av det mest grundläggande som mat, kläder och bostad inte är tillräckligt tillgodosedd. I världsvid skala är detta ännu mycket mer uppenbart. Men tillväxt för tillväxtens egen skull och för att hålla denna slösaktiga ekonomi i gång, så som Sverige och andra utvecklade industriländer nu gör, har vi inte längre råd med. Det har inte saknats varningstecken. Det är många år sedan det slogs larm första gången om nedsmutsade och oanvändbara vatten, de negativa verkningarna av våra avskrädeshögar och förgiftad och förstörd natur i den hänsynslösa exploateringens spår. Men det har tagit lång tid innan varningarna tagits på allvar. Det är bara ett fåtal år sedan som man i den gängse nationalekonomiska utbildningen vid våra universitet och högskolor talade om frisk luft och friskt vatten som fritt tillgängliga nyttigheter, fria nyttigheter, dvs. att förbrukningen av dem inte behövde kostnadsberäknas och tas med i de ekonomiska kalkylerna. Inte heller detta betraktelsesätt är längre möjligt inom stora områden, och t.o.m. i vårt glest befolkade land börjar de att bli en bristvara på många håll. Men så länge den slösaktiga produktionsprocessen kunnat hållas i gång utan att profiten av verksamheten drabbats direkt av slöseriets och naturförstöringens verkningar, så länge har det inte heller funnits något intresse för att ta någon hänsyn. Nu reagerar man på många håll i vårt land och nere på kontinenten på skogsdöden, som kommit i försurningens spår. Men det är ju ingenting nytt. Det är åratal sedan de första forskarrapporterna om de tänkbara konsekvenserna av försurningen kom och de första larmen gick. Ingen brydde sig om det. Men nu hotas vinsterna och hela industrier på trä-, massaoch pappersområdet. Brist på råvara betyder nedläggning och arbetslöshet. Då är det dags att uppmärksamma problemet och börja tala om åtgärder, som det kanske i många fall redan är för sent att sätta in. Vi får med allt tätare mellanrum olyckor och olyckstillbud, orsakade av kemikalier som satts in i produktionsprocessen utan tillräcklig kontroll av vare sig verkningarna på lång sikt eller de omedelbara riskerna vid användning, lagring och transport. I många fall har man cyniskt fortsatt att använda gifter, fastän deras katastrofala verkningar varit kända och resultaten synliga på både människor och natur. Men så länge produktionen med hjälp av sådana tillsatser kunnat hållas i gång, ge vinst och skapa sysselsättning har alla parter blundat. Inte heller här finns det någon avgörande skillnad mellan borgerlig och socialdemokratisk politik. Samma förhållande har rått, och råder, inom energiproduktionens område. En slösaktig användning av energi har drivits fram genom en medvetet billig taxepolitik när det gällt elkonsumtionen. Där har privata intressen, såsom ASEA, och statliga intressen, Vattenfall, samverkat i bästa korporativistiska anda för att gagna sina egna intressen och för att förhindra energisparande och uppbyggnad av ett för Sverige som nation vettigt elproduktionssystem. Genom upptrissade förbrukningsprognoser har man drivit fram en okontrollerad utbyggnad av först vattenkraft och sedan kärnkraft. Det har inte varit nödvändigt. Det har skett på utbyggarnas egna villkor, och i efterhand har svenska folket och dess representanter i olika församlingar ställts inför fullbordat faktum. De har inte haft särskilt stora möjligheter att välja något annat system. Inom de sektorer av energiproduktionen/konsumtionen som berörts av oljeförbrukningen — uppvärmning och transporter i första hand — har vi sett en liknande utveckling. Vi fick ett oljesamhälle under de första efterkrigsåren, helt oplanerat och fullständigt utanför all samhällets kontroll. Det byggdes upp på de stora privata oljebolagens villkor och gav dessa under flera decennier otroliga vinster, som de inte ens betalade någon skatt för här i vårt land. Vi blev beroende av oljan — upp till över 70 96 av vår energiförsörjning — utan att några som helst beslut i denna riktning hade fattats av vare sig riksdagar eller regeringar. När sedan de s.k. oljekriserna seglade upp var Sverige som nation helt utlämnat och beroende av leveranserna via de stora multinationella oljeeller, rättare uttryckt, energibolagen. Vår transportapparat, alltmer ensidigt uppbyggd på bilismen när det gäller både personoch godstransporter, är oerhört sårbar i dessa sammanhang. Här har det också bildats en allians mellan den stora svenska bilindustrin och alla dess medintressenter å ena sidan och oljeproducenterna å andra sidan. Nu har det svenska oljeberoendet minskat kraftigt. Framför allt har det varit möjligt genom energisparande inom värmesektorn. Inom transportväsendet behåller oljan sin roll och förbrukningen har t.o.m. ökat. Där har alternativa drivmedel effektivt hållits tillbaka, precis på samma sätt som överproduktionen av el från kärnkraftverken effektivt stoppat införandet av alternativa energikällor. Nu vidhåller regeringen att den kraftiga minskningen av oljeanvändningen skall fortsätta, trots att vi redan är nere i de absoluta tal som lades fast vid det senaste stora energibeslutet. Och detta skall i stor omfattning ske genom att kol och kärnkraftsel i stor skala används i värmesektorn. Man kan fråga sig vad det är för mening att ersätta ett utlandsberoende med ett annat, som dessutom är sämre än oljan sett ur miljösynpunkt. Ett annat område där ett ohämmat tillväxttänkande och en okänslighet för negativa konsekvenser lett till en katastrofal situation är livsmedelsproduktionen. Det talas nu vitt och brett om den stora överproduktion av livsmedel som vi lär ha i Sverige. Det finns ”berg” av kött, fläsk, ägg, spannmål osv. Vilka åtgärder föreslås av tillväxtfilosoferna, som själva genom sin politik varit med om att driva fram denna utveckling? Jo, en nedskärning av odlingsarealen. Vi har ju fått ett så ”effektivt” jordbruk att vi inte behöver hålla så stora åkrar i drift som vi tidigare varit tvungna att ha. Det skall ske mera. Det skall vara flera och större rationaliseringar inom jordbruket, och man försöker inbilla folk att de därigenom skall få billigare och bättre livsmedel. Men hur har den här s.k. överproduktionen av livsmedel kommit till? Jo, genom en allt större tillsats av konstlade medel när det gäller både den vegetabiliska och den animaliska produktionen. Om inte den stora insatsen av konstgödsel, kemikalier och energi skulle ske inom spannmålsoch andra odlingar, skulle det inte finnas några överskott inom det området. Likaså skulle en neddragning av centralt producerat foder, antibiotika och andra kemiska insatser i köttoch fläskfabriker och vid mjölkproduktion drastiskt minska överskotten inom dessa sektorer. Stora delar av dessa insatser i livsmedelsproduktionen bygger dessutom på import i form av färdigproducerade produkter eller råvaror. Om allt detta, om dessa för alla välkända förhållanden, har inte den socialdemokratiska regeringen eller den borgerliga oppositionen några skilda uppfattningar. Tvärtom är de i stora stycken helt överens i dessa frågor. Sverige kommer på rätt väg om tillväxten kan ökas, exportsiffrorna stiga och konsumtionen drivas i höjden utan några krav på de kvalitativa aspekterna. Det är kvantiteterna som räknas — inte innehållet. Vänsterpartiet kommunisterna tar skarpt och bestämt avstånd från denna syn på produktionens och konsumtionens roll i samhället. Den leder till katastrof, så som redan har skett inom flera områden. Det är nödvändigt att vi på ett annat sätt bedömer vad vi menar med standard och framför allt vad vi menar med ökad standard. Vi kan inte fortsätta att enbart ta hänsyn till företagsekonomiska beräkningar och strunta i hur vi utnyttjar ändliga resurser av råvaror och naturtillgångar som inte går att återskapa när de en gång förötts. Vi har från vårt partis sida i många år, genom motioner och andra aktioner här i riksdagen, försökt få gehör för de här synpunkterna. Vi har som enda parti påpekat vådorna av den ökande sårbarheten i det moderna industrisamhället. Det senaste är inte minst intressant, mot bakgrund av den försvarsoch säkerhetspolitiska debatt som fördes här i kammaren i går. Vi har konstaterat att socialdemokrater och moderater nu har förklarat varandra krig och är på kollisionskurs i dessa frågor. Men när det har gällt sårbarheten, den storskaliga produktionen och utlandsberoendet inom de viktiga områden som jag här kortfattat har försökt att belysa, har enigheten mellan dessa nu så kavata stridstuppar varit total. Så har det varit på energiområdet och livsmedelsproduktionens område och när det gällt trafikpolitiken. Man har också i enighet skjutit undan alla obehagliga sanningar om kemikaliers och gifters inverkan och farlighet i produktion och konsumtion när det passat de gemensamma intressena av tillväxt till varje pris. Centerpartiet har i långa stycken intagit en annan och bättre attityd. Men också centerpartiet använder dubbla budskap i många sammanhang, inte minst inom livsmedelsområdet, där partiet har stött en linje för stordrift och centralisation med ökad sårbarhet och sämre kvalitet som följd. När det gäller energipolitiken offrade centern kärnkraftsmotståndet när den första borgerliga trepartiregeringen hägrade. Nu kan vi med förvåning konstatera att centern är beredd att sälja ut den samhällsägda vattenkraften. Det är ett otroligt förslag, och vi måste fråga oss om detta liksom kärnkraftssveket 1976 är vad centern är beredd att lägga i den gemensamma borgerliga potten inför en eventuell ny trepartiregering. Det finns all anledning att rikta kritik mot statens vattenfallsverk och dess agerande inom den svenska energipolitiken. Det är en kritik som vi i vpk också länge har drivit. Vi har krävt förändringar och förbättringar av organisationen och av Vattenfalls aktivitet i många sammanhang. Men om man som centern tror att problemen kan lösas genom att privat kapital får kontrollen över den svenska vattenkraften i större omfattning än vad som redan är fallet, har man kommit långt — och enligt vår uppfattning alldeles för långt — ut på högerkanten. Det är beklagligt att centern nu tycks tro att centern tillsammans med moderaterna går att lösa de stora problemen inom den svenska energiförsörjningen. Herr talman! Det vore lyckligt om vi fick till stånd en rivning av broarna mellan borgerligheten och arbetarrörelsen också inom de områden som vi här diskuterar. Det gäller i alldeles särskilt hög grad det samförstånd som finns mellan socialdemokrater och moderater i dessa frågor. En sådan brytning vore bra för Sverige, för de svenska löntagarna och för hela samhället.
Herr talman! Det är nödvändigt att göra vissa korrigeringar med anledning av Oswald Söderqvists anförande. För det första påstod Oswald Söderqvist att centern skulle ha offrat motståndet mot kärnkraften år 1976. Med hänsyn till att Oswald Söderqvist och jag stod på samma barrikader i folkomröstningen fyra år senare är denna historieskrivning naturligtvis orimlig. För det andra påstod Oswald Söderqvist att centern hade stött stordriften inom jordbruket. Det kunde vara intressant att få något konkret exempel på när centern skulle ha fört fram sådana krav. Vår jordbrukspolitik går ut på att stödja familjejordbruket. För det tredje antydde Oswald Söderqvist att vårt förslag om att sälja ut Vattenfalls innehav av vattenkraft skulle vara gynnsamt för kärnkraften. Det är i själva verket så, att genom att det mesta av vattenkraften plus det mesta av kärnkraften är samlat under samma hatt i vattenfallsverket kan vattenkraftens förtjänster användas för att subventionera kärnkraften. Detta möjliggör den nuvarande el-rean, som jag tror att inte bara jag utan även Oswald Söderqvist är motståndare till. Genom att på detta sätt skilja ut vattenkraften från Vattenfall omöjliggörs denna typ av el-rea i framtiden, och kärnkraften tvingas bära sina egna kostnader. Ur den synpunkten bör det inte finnas någonting att invända mot vårt förslag. Att det sedan är stötande av ideologiska skäl för Oswald Söderqvist begriper jag mycket väl, men det behöver vi naturligtvis inte orda mer om.
Herr talman! Jag vill gärna deklarera att jag anser att centern i många fall under åtskilliga år har haft en just och bra linje i energioch miljöpolitiken. Det är alldeles riktigt, som Pär Granstedt också säger, att vi många gånger i stora debatter tillsammans har slagit tillbaka attacker från just dem som har velat bygga ut kärnkraften. Men det är icke desto mindre ett faktum, att när den första borgerliga trepartiregeringen skulle bildas 1976, sålde ni ut stora delar av kärnkraftsmotståndet genom att ladda Barsebäck 2. Det var ett svek, det kan man inte komma ifrån. ; Det fanns säkert sedan inom centern en god vilja och tro på att man skulle klara av att avveckla kärnkraften. Jag debatterade med Olof Johansson i Östersund när villkorslagen hade antagits, och han var då helt övertygad — ärligt, tror jag — om att det var inledningen till avvecklingen av kärnkraften. Men ni lyckades inte. De andra krafterna — högern, moderaterna och folkpartiet — var för starka för er. Det är att märka att centern då var det stora ledande borgerliga partiet, med den absolut odiskutabla statsministerkandidaten Thorbjörn Fälldin. Ni blev överkörda, ni fick vika er och ni kunde inte klara av det hela. Nu är centerpartiet ett betydligt mindre och svagare parti, och vi har en mycket större och mera aggressiv höger än vi hade 1976. Därför är det förvånande och beklagligt att centern försöker komma på talefot inför en regeringsbildning genom att gå ut med förslag om att sälja vattenkraftstillgångarna. Det är alldeles riktigt att Vattenfall subventionerar kärnkraften med billig vattenkraft. Men tror Pär Granstedt att man genom att privatisera vattenkraften får ut några pengar, några övervinster, för samhällets del som kan användas till alternativa energiformer eller till ökad energiforskning, som vi båda har arbetat ganska mycket för? De pengarna kommer att stoppas i aktieägarnas fickor eller exporteras tillsammans med all annan kapitalexport. Därför är förslaget att sälja ut Vattenfall ett mycket dåligt förslag. Det kunde vara bra att dela upp Vattenfall, men låt oss dela upp verket på det sättet att vi har det under samhällets kontroll, så att vi kan tillgodogöra oss vinsterna och få en bättre energipolitik.
Herr talman! Det är riktigt, som Oswald Söderqvist säger, att vi inte lyckades genomdriva ett stopp mot kärnkraften. Det gjorde inte vpk heller. Det krävdes nämligen majoritet i denna kammare eller majoritet i folkomröstningen för att vi skulle få till stånd ett sådant beslut. Vi fick dock ingen majoritet. Vi tar gärna på oss ansvaret för att vi inte har lyckats få 51 96 av rösterna i något val hittills. Det ser inte ut som om vi får det i år heller, så vi får kämpa vidare ett tag till, till dess att centern får en egen majoritet i riksdagen och kan diktera riksdagens beslut. Det lär dröja ännu längre innan vpk kommer dithän. När det gäller förslaget att sälja ut vattenkraften är det helt klart att så som vi har lagt upp förslaget innebär det att ett betydande samhällskapital aktiveras — ett kapital som f.n. är nedskrivet och inte tillgodogörs staten i någon större omfattning. Det kommer alltså att stärka statens ekonomi, vilket också kan utnyttjas för att främja alternativa energikällor. Som det nu är tror jag inte någon av oss kan påstå att Vattenfalls resurser i någon vidare omfattning tillgodogörs i utvecklingen av alternativa energikällor.
Herr talman! Problemet är ju inte så enkelt att man bara kan hänvisa till att man måste ha 51 20 av rösterna i valet för att kunna bestämt driva och vidhålla en logisk linje i en viktig politisk fråga, som energifrågan och kärnkraftsfrågan har varit det senaste decenniet. Vi behöver inte diskutera detta mer — vi har olika uppfattningar, och det är ganska klart för de flesta i Sverige. Jag tror tyvärr att även centerns många väljare och sympatisörer blev mycket besvikna över agerandet efter trepartiregeringens bildande 1976. Ni hade lovat och ni kunde inte hålla era löften. Det var inte bra för kampen mot kärnkraftsmaffian i Sverige — det försvagade motståndet, och det är att beklaga.

Det är, som Lars Werner sade i partiledardebatten i går, lika tokigt som om ett företag skulle sälja ut sina mest likvida tillgångar för att klara de löpande utgifterna. Det gör bara företag som tänker gå i konkurs, då det gäller att plocka ut så mycket som möjligt, innan konkursen är ett faktum. Men det är väl inte det Pär Granstedt avser med förslaget om att sälja ut Vattenfalls tillgångar till privata intressenter.

Herr talman! Hans Wachtmeister anslog en mycket ödmjuk ton när han startade den här omgången kring miljöfrågorna. Jag tror att vi måste möta de här frågorna med både ödmjukhet och balans. Att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö — i arbetet, i bostaden, på fritiden — är ett övergripande mål för socialdemokratisk miljöpolitik. För socialdemokratin är varje hot mot människans livsmiljö en uppfordran till målmedvetna och kraftfulla insatser. Den oro många människor känner över risker för sjukdom och skada i det dagliga arbetet är oacceptabel. Ohälsa och vantrivsel i arbetet och hänsynslös förstörelse av den yttre miljön är ett alltför högt pris för ekonomisk tillväxt. Miljöförstörelse måste, var den än förekommer, hejdas och förstörd miljö så långt möjligt återställas. Miljöproblem är förvisso inga nya företeelser. Så länge människan funnits har hon skapat mer eller mindre allvarliga konflikter med den omgivande naturmiljön. I vår egen tid — under några försvinnande korta ögonblick i människans långa historia — har miljöfrågorna fått en helt ny och gigantisk dimension. Vi har i dag en global miljökris som allvarligt oroar i-landsmänniskan. Den hotar inte bara välfärd och social trygghet utan själva grundvalen för livet på jorden. Miljökrisen har en av sina djupaste rötter i Västerlandets industrikultur. Konsumtionsnivån har stigit, vi brandskattar våra naturresurser och ger ett omfattande ”spill” av föroreningar tillbaka till naturen. Men också kunskapsnivån och medvetenheten har stigit. Naturen skall brukas, inte förbrukas. Och som en väsentlig del i resonemanget om en solidarisk miljöpolitik måste vi därför ifrågasätta vår egen standardnivå, som gör oss till en global överklass. Vi har mer än femtio gånger så stor köpkraft som en människa bland världens fattigaste miljard. Det gör oss kanske till utplundrare, medan de är de utsugna. Produktion av varor för lyxckonsumtion drar stora mängder energi. I stället bör vi tillverka bruksvaror, som svarar mot verkliga behov och som är resurssnåla och skonsamma mot miljön. Vår konsumtion måste styras in på nya banor. Den som vill få en grundlig förståelse av miljöfrågorna måste också skaffa sig en del kunskaper i ekologi, dvs. just sambandet mellan organismerna. I jordoch skogsbruket används sedan länge stora mängder kemiska bekämpningsmedel. De innebar till en början ökade skördar och en bättre lönsamhet för odlaren. Men samtidigt som de dödar skadeinsekter, så slår de ut dessa insekters naturliga fiender. Det hela blir ett slags bumerangeffekt, som minskar vinsten med att använda gifter. En annan förändring av ekosystemen är vår satsning på monokulturer. Dessa är kortsiktigt ekonomiskt lönsamma, men vid plötsliga epidemier i dessa ensidiga odlingar är samhället helt beroende av konstgjorda, kemiska bekämpningsmedel. Övergödning är också ett problem i det moderna samhället, ett problem som främst stör balansen i våra sjöar. I det politiska arbetet på framtidens samhälle gör vi socialdemokrater en rad prioriteringar mellan olika intressen. I centrum står kampen för rättvisa och social trygghet. Men i valet mellan olika utvecklingsvägar måste vi också på ett helt annat sätt än hittills vägledas av en ekologisk grundsyn. Vår uppfattning är att kapitalismen omöjliggör en konsekvent ekologisk planering i samhället. Skall vi uppnå en i grunden varsammare hantering av råvaror och miljötillgångar måste den nuvarande ekonomiska tillväxtens innehåll omprövas. Detta är en långsiktig utveckling. Genom lagstiftning kan vi dämpa användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordoch skogsbruk. Att detta får ekonomiska konsekvenser är helt klart. Ett giftfritt jordbruk beräknas medföra höjda livsmedelspriser. Ett ekologiskt varsamt skogsbruk blir möjligen mindre konkurrensdugligt på en hård, kapitalistisk världsmarknad, vilket får inrikespolitiska konsekvenser, eftersom skogsprodukter ger oss mer än 25 96 av landets exportinkomst. Mot denna bakgrund menar vi att det är nödvändigt att ”sätta pris på miljön”, dvs. försöka uppskatta vad vi medborgare är beredda att betala — eller avstå ifrån — för att t.ex. få äta mat med mindre gift. Självfallet måste de ekonomiska bördor som kan uppstå fördelas efter bärkraft. Vi vill leva upp till Bibelns ord: Bären varandras bördor! Jordbrukspolitiken rymmer en rad motsättningar, t.ex. mellan producenter och konsumenter, mellan stora och små lantbruk, mellan glesbygd och tätort. Konstgödselanvändningen har lett till en skev resursfördelning mellan uoch i-länder. Och kravet på giftfritt odlade livsmedel, skydd för mark och vatten samt en levande svensk landsbygd — dvs. miljöfrågorna — är alla viktiga faktorer i jordbrukspolitiken. Kan vi gödsla mindre? En ganska stor andel av den tillförda kväveoch fosforgödseln urlakas från åkerjorden. Två tredjedelar av det ”extrakväve” som tillförs våra sjöar-Kommer från jordbruket med försurning som följd. Både stalloch konstgödsel innehåller nitrat och andra kväveföreningar, men den relativt billiga konstgödseln har frestat till betydande övergödning av jordarna. Genom en intensivare forskning angående de biologiska metoderna kan jordbruket motiveras till en minskad användning av gödning och kemiska bekämpningsmedel. Kampen mot giftiga metaller i livsmedel måste också inbegripa kalkning av mark och andra åtgärder mot försurningen. Tack vare skogsforskningen utvecklas alternativa metoder — biologiskt och tekniskt — till dagens industriskogsbruk. De ensidiga monokulturerna, giftanvändningen och den högteknologiska maskinparken innebär ju allvarliga skador i skogsekosystemen. Skogen skall vårdas, inte bara av ekonomiska skäl, utan därför att den är en hela folkets källa till skönhetsupplevelser, friluftsliv och rekreation. Miljöproblemen i samband med luftföroreningarna har alltmer knutits till bilsamhället. Bilavgaserna innehåller tusentals olika kemiska ämnen, främst kolväten, koloxider, kväveoxider, blyföreningar och sotpartiklar. Koncentrationen av aromatiska kolväten i Göteborg visade sig vara jämförbar med den i Los Angeles, enligt en Chalmersundersökning. Nära markytan och i kylig luft är koncentrationen mycket skadlig särskilt för barn. Det är motiverat med övergång till blyfri bensin, en sänkning av halten cancerogena kolväten och en utveckling av etanolinblandning i bränslet. Den allra svåraste miljöfrågan är troligen försurningen av mark och vatten. Vi har rikligt med sjöar och vattendrag som tjänar oss både till nytta och nöje. Och nog behöver vi vatten alltid, 500 liter per dygn och person är förbrukningen. I vatten utvecklas livet. Men en försurad sjö, utan växter och djur, kan inte alstra något liv. Kalkningen, som vår socialdemokratiska regering så målmedvetet satsat på, är mycket angelägen. Samtidigt måste regeringen sätta press på de europeiska länder som så påtagligt bidrar till försurningen hos oss i Sverige. Våra miljölagar är ramlagar, som får prövas och tolkas i varje särskilt fall och av olika myndigheter. Dessa tolkningar kan påverkas av skilda omständigheter. I miljöskyddslagen utgår man från att miljöstörningar inte kan undvikas, men att de skall förebyggas och åtgärdas så långt som möjligt. Genom ett målmedvetet miljöarbete kan vi hindra försurningen och minska användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel, och genom ett internationellt samarbete kan vi ge hög prioritet åt luftvårdsarbetet. Det övergripande målet för socialdemokratisk miljöpolitik är att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö nu och i framtiden. Vi får bäst nytta av miljöpolitiken, om vi inte har murar mellan varandra utan bärkraftiga broar.
Herr talman! Det var ett mycket sympatiskt anförande som Barbro Nilsson i Örnsköldsvik höll, och jag kan hålla med om istort sett allt vad hon sade. De påpekanden som gjordes är alldeles riktiga. Men, Barbro Nilsson, en politik där det samhälle som här skisserades blir verklighet kan inte genomföras i samarbete med moderaterna och storfinan sen i Sverige. I stället får man ta kamp mot dem. Då måste man gå in för en annan samhällsstruktur. Man måste skaffa sig kontroll över kapitalismen — åtminstone i någon rimlig omfattning. Det är sant att vi har bra miljölagar, och de har instiftats av socialdemokratiska regeringar. Det var mycket föredömligt, och vi var mycket tidigt ute med dessa miljölagar. Men vi vet allihop hur svårt det har varit att med dessa lagars hjälp driva igenom en bättre miljö. Vi vet hur företag som åläggs reningskrav mycket ofta kommer med motargumentet: Då lägger vi ned driften och skapar arbetslöshet. Vi kan också ta upp den andra delen av miljöfrågorna, som vi inte har talat så mycket om, arbetsmiljön. Så sent som i förra veckan fick vi ett nytt asbestlarm. Det visade sig att den livsfarliga asbesten sprutas rakt in i en fabrikslokal, där svenska arbetare står och producerar. Där måste man ta itu med problemen. Sedan kan vi tycka och säga vackra saker. Men om vi inte är beredda att ta kamp om dessa saker precis som i alla andra fall när det gäller kampen mellan arbete och kapital, kommer vi inte heller att lyckas.
Herr talman! Det är fint av Oswald Söderqvist att ge mig den elogen att jag har en god syn på det miljöpolitiska arbetet. Det har vi inom socialdemokratin. Men det har visat sig under den senaste mandatperioden att man vid upprepade tillfällen via interpellationer har velat attackera vår miljöminister, jordbruksministern, därför att insatserna har skett alltför långsamt. När man befinner sig i opposition — och även i Oswald Söderqvists ställning — kan man komma med avsevärda krav utan att själv behöva ta ansvar för dem till 100 26. Man kan ställa ut löften till 110 96. Det kommer säkert Oswald Söderqvist att fortsätta med. Det sätt på vilket vi har behandlat de stora miljöfrågorna under den treårsperiod som har gått vittnar om vår stora insikt och vilja att åstadkomma miljöförbättringar. Det var faktiskt socialdemokraterna som under tidigare regeringsinnehav på 1940-talet utformade en arbetsmiljölagstiftning, som har blivit vägledande för hela det svenska arbetslivet och även för verksamheter långt utanför vårt land. Den enskilda människans ansvar i vårt miljöarbete betyder väldigt mycket. Här kan vi såsom politiska partier medverka till ökad insikt och vilja att åstadkomma miljöförbättringar.
Herr talman! Som jag sade tidigare är det många vackra ord. Jag upprepar gärna att socialdemokratin har gjort väldigt mycket på miljölagstiftningens område. Men när det har kommit till praktisk tillämpning har ni många gånger svikit. Barbro Nilsson i Örnsköldsvik säger att det är lätt att kräva saker när man befinner sig i opposition. Men socialdemokratin har faktiskt haft en mycket stor makt i detta land under många år. Den makten kunde ha använts i detta fall såsom i många andra fall som vi inte skall debattera i dag till att skaffa större kontroll över dessa frågor och till att förbättra både den inre och yttre miljön så att vi inte i dag i nådens år 1985 på nytt får ett asbestlarm. Den förda energipolitiken — om vi nu skall tala om den frågan, vilket vi har gjort många gånger tidigare i denna kammare — har inte varit till gagn för den svenska nationen som sådan men väl för många andra intressenter i det svenska samhället, vilka har tjänat stora pengar på den svenska energipolitiken alltifrån oljebolagens tid ända fram till kärnkraftsindustrins tidevarv i dag. Där har ni ett ansvar, som ni inte har levt upp till fastän mycket har gjorts som varit bra. Som jag sade i mitt huvudanförande har ni i många fall tillsammans med storföretagen samt moderaterna och tidigare högerpartiet sett en ohämmad tillväxt — något som Barbro Nilsson själv kritiserade — såsom det allena saliggörande utan någon tanke på innehållet. Den kritiken måste ni ta.
Herr talman! Det går väldigt lätt att ta till överord, och jag tycker att det är litet grand av överord när Oswald Söderqvist menar att vi har svikit i tillämpningen. Miljölagarna som regeringen föreslår och som riksdagen beslutar om är, som jag sade i mitt anförande, ramlagar. De skall fyllas med innehåll av de myndigheter som har att tillämpa dem.

Det går bra att säga att socialdemokratin har makt. Det är klart att den som har politisk majoritet här i kammaren har makt, och det kan vi ha tillsammans med t.ex. Oswald Söderqvist och hans partikamrater. När vi är så överens om de miljöpolitiska satsningarna, borde vi kunna se till det när de två stora miljöpolitiska propositioner kommer som vi förväntar oss under våren. Redan nu i februari får vi en proposition som just handlar om försurningen, och i mars får vi en som bygger på kemikommissionens förslag. Vi väntar oss en hel del av vad de propositionerna kan innehålla. Vad jag förstår av det här meningsutbytet är vi mycket överens över gränserna. Vi skall bygga ut kalkningen, vi skall spara energi, vi skall använda icke försurande bränslen och vi skall sanera bilismen — allt till fromma för vår miljö.

Herr talman! Religionsfriheten hör till de oförytterliga mänskliga rättigheterna. Dess konsekventa tillämpning är ett av de viktigaste kännetecknen på ett väl fungerande demokratiskt samhälle. I Sverige fick vi 1952 en religionsfrihetslag, men i ljuset av de erfarenheter som vunnits sedan dess står det numera klart att det bara blev en halvmesyr. Frågan om kyrkornas ställning i samhället är i mer än ett avseende avgörande för den praktiska tillämpningen av religionsfriheten. Det gäller både kyrkornas egen ställning och de konsekvenser den får för medborgarnas religionsfrihet. I båda dessa avseenden finns mycket övrigt att önska. Svenska kyrkans ställning är inte densamma i dag som den var när utredningarna om relationerna mellan staten och kyrkan påbörjades för snart 30 år sedan. De allra senaste åren har en rad förändringar genomförts i lagstiftningen med stora konsekvenser för kyrkans ställning. Från vissa synpunker har de varit angelägna och nödvändiga. För kyrkans del kan de inte betecknas som reformer, om man med en reform menar en förbättring. Knappast någon bestrider numera att stat-kyrka-relationernas karaktär av statskyrkosystem har förstärkts genom dessa lagändringar, även om det inte har varit syftet. Till detta kommer att svenska kyrkan har fastnat i ett hårdare partipolitiskt grepp. Möjligheten för kyrkligt engagerade men politiskt obundna grupper att bli representerade i kyrkomötet är t.ex. i praktiken obefintlig. Samma totala beroende av partipolitiskt sammansatta organ finns på församlingsplanet. Detta är inte bara en hämsko på den kyrkliga verksamheten. Det är framför allt principiellt otillfredsställande. Vid ett par tillfällen under 1970-talet hade en långt gående enighet uppnåtts mellan företrädare för staten och för svenska kyrkan om förändringar av relationerna mellan staten och kyrkan. Dessa förändringar skulle garantera kyrkan frihet och fortsatta möjligheter att som en öppen folkkyrka under gynnsamma ekonomiska villkor bedriva sin verksamhet över hela landet. Men kyrkomötet 1979 avvisade den dåvarande regeringens förslag, som i likhet med de utredningsresultat som hade presenterats tidigt på 1970-talet hade denna innebörd. Från ledande håll inom svenska kyrkan har man sedermera entydigt beklagat att kyrkomötet 1979 intog en så avvisande hållning till det framlagda förslaget. Både den förre och den nuvarande ärkebiskopen kan anföras som exempel på detta. Det har också i den allmänna debatten beklagats att de politiska partierna på senare år visat ringa intresse för den principiellt så betydelsefulla frågan om relationerna mellan staten och kyrkan. Ett exempel här är Svenska missionsförbundets förre missionsföreståndare Gösta Hedberg, som under en följd av år också var vice ordförande i Svenska ekumeniska nämnden. Han har nyligen ställt sig i spetsen för ett arbete inom Sveriges frikyrkoråd som tar sikte på att på nytt aktualisera religionsfrihetsfrågan. I samband med detta vill man också väcka opinion för en radikal förändring av relationerna mellan staten och svenska kyrkan. Varför tar nu jag som frikyrkoman upp denna fråga i riksdagens allmänpolitiska debatt? Det första och viktigaste skälet är att frågan om religionsfrihetens praktiska tillämpning i vårt land har kommit i ett nytt läge under de senaste två decennierna. Men detta har inte uppmärksammats tillräckligt, och inga åtgärder har vidtagits för att på lagstiftningens område ta konsekvenserna av de nya förutsättningarna. Den nu gällande religionsfrihetslagen bör enligt min mening ersättas med en helt ny lag, som står i bättre överensstämmelse med religionsfrihetens principer. Detta är inte i första hand en kyrklig angelägenhet — för det ena eller andra trossamfundet, eller för dem gemensamt. Det är en angelägenhet som landets lagstiftande församling har att gripa sig an med. Det är hög tid att göra det nu. Bakgrunden till detta är de förändringar av den religiösa strukturen i vårt land som skett i och med att under de senaste årtiondena hundratusentals människor kommit till vårt land, människor med annan tro och kyrkotillhörighet än den som man tycks ha förutsatt när religionsfrihetslagen en gång stiftades. I ljuset av denna utveckling skall också relationerna mellan staten och svenska kyrkan ses. Det är dags att i ett samlat grepp gripa sig an med den övergripande frågan om religionsfrihetens praktiska tillämpning i vårt land och sedan, som en naturlig konsekvens av detta, frågan om svenska kyrkans framtida ställning i vårt land. Men det är också en livsnödvändighet för svenska kyrkan själv att kyrkan får frihet gentemot staten. När ledande politiker — med hänvisning till kyrkans roll som statskyrka — vill begränsa kyrkans frihet att förkunna och ta ställning i aktuella frågor, är det hög tid att inse att statskyrkosystemet överlevt sig självt. En ny frihet för svenska kyrkan skulle leda till en ny vitalitet och spänst och tillett nytt engagemang från alla dem som är kyrkans verkliga vänner. Också av omsorg om svenska kyrkan är det därför angeläget att kräva att statsmakternas beslutsrätt över kyrkan ersätts med frihet för kyrkan att vara just kyrka.

Herr talman! Religion och politik — har de något med varandra att göra? En blick över världen och in i litteraturen ger oss tydligt besked. De är på många håll de facto inflätade i varandra, vi må gilla det eller inte. Religionen rör, skulle jag tro, i långt högre grad än politiken hela människan, hennes förhållande till Gud, till skapelsen och till sina medmänniskor. Till ett lands skyldigheter hör att värna om människors frihet att dyrka den Gud de vill, med andra ord friheten att tro, att inte tro eller förhålla sig neutral, vara agnostiker. Religionsfriheten tillhör våra grundläggande mänskliga rättigheter. Den måste alltid hävdas. Det går inte heller att göra åtskillnad mellan friheter. Religionsfriheten måste t.ex. gå hand i hand med politisk frihet. Att en kyrka har band till staten, med 95 90 av medborgarna som medlemmar, innebär inte att denna kyrka eller dess företrädare måste ta politiska hänsyn t.ex. i förkunnelsen. Guds ord bär icke bojor, heter det. Företrädare för politiska partier får därför inte avkräva prästerna självcensur i samhällsfrågor. I denna fråga har jag tydligen samma åsikt som den föregående talaren, Wikström. Jag delar i stort sett hans syn när det gäller kyrka-stat-frågan. Kyrkan, eller kyrkorna, kan inte bara syssla med människors inre utan har också något att säga om deras yttre villkor: Vad innebär det i själva verket att vara medmänniska? Politik och religion har det gemensamt att de bägge rör människornas sätt att förhålla sig till varandra. Du skall älska din nästa, du skall visa omsorg och omtanke. Se där två satser som dels är hämtade från Bibeln, dels från en politisk programförklaring. För den som har en kristen livssyn är det faktiskt en skyldighet att reflektera över i vad mån denna har något att säga i den politiska vardagen och inför de politiska framtidsvisionerna. En viss vägledning vid en sådan reflexion får man av den innebörd som man inom den ekumeniska rörelsen gett åt begreppet kärlek, nämligen: saklig omsorg om nästan. Vilken politisk handlingslinje ger bäst uttryck åt en sådan saklig omsorg, kan man fråga sig. Var och en, herr talman, får pröva själv. När vi som kristna socialister hävdar jämlikheten och rättvisan som ett politiskt mål, menar vi att vi har starkt stöd i Bibelns människosyn. När vi menar att vi bör hjälpas åt att bära varandras bördor, har också detta stöd i skriften. Det finns faktiskt en radikalism i Bibeln som går långt utöver varje mänsklig gruppering, det må vara ett parti eller en kyrka. Det är en radikalitet som inget parti, inte någon kyrka eller någon människa i själva verket kan leva upp till. Jag tog mig före att ta reda på i hur stor utsträckning ord som fred, frihet, rättvisa och barmhärtighet förekommer i Bibeln. Jag hittade inte mindre än 1 675 sådana ställen. Det betyder att om man skulle ta bort dem, skulle Bibeln bli en ganska tunn bok, och dessutom en halv bok. Jag skall ta mig friheten att exemplifiera detta med tre bibelcitat. Det första kommer från Amos, en samhällskritiker med mycken sälta. Han förmedlade ett budskap till de tongivande i Israel: ”de sälja den oskyldige för penningar och den fattige för ett par skor.

Det är en skildring av hur Jesus i Nasarets synagoga läser ur profeten Jesaja. Han frambär ett glädjebud till de fattiga, förkunnar befrielse för de fångna och syn för de blinda, ja, han ger de förtryckta frihet och förkunnar ett nådens år från Herren. Det senare är jubelåret och hänsyftar på det år då rättvisan skall återställas. Det pågår en social och politisk väckelse bland kyrkorna i hela vår värld, och då inte minst inom den romersk-katolska kyrkan. Man har börjat ”omläsa” Bibeln med nya och friska ögon och samtidigt upptäckt de skriande orättvisorna såväl inom som mellan länderna. Befrielseteologi kallas detta, och den har framför allt vuxit sig stark bland miljoner fattiga människor i Latinamerika. Och nu sprider den sig inom kyrkorna i alla världsdelar. Från konservativt för att inte säga reaktionärt håll, såväl inom som utom kyrkorna, anklagas nu befrielseteologerna för att vara marxister, efter den bekanta glidningen i resonemanget när man jämställer marxism, socialism, kommunism och ateism. Från kristen synpunkt måste man emellertid skilja mellan marxismen som verktyg för en social och ekonomisk analys av verkligheten och en marxism som övergår till att bli en livsåskådning. Med hjälp av marxismen kan vi bilda oss en uppfattning om hur samhället bör vara ordnat för att det skall vara möjligt att avskaffa massfattigdomen och uppnå en större jämlikhet. Men om marxismen övergår från att handla om hur produktionen skall organiseras till att ge sig ut för att förklara hela livet och därmed faktiskt ersätta Gud, då kan en kristen naturligtvis inte vara marxist. Här finns en klar skillnad i synsätt mellan den demokratiska socialismen och kommunismen, i synnerhet då i dess marxist-leninistiska variant. Den marxism vi möter inom socialdemokratin är ett hjälpmedel för den sociala och ekonomiska analysen. Detsamma gäller om den befrielseteologi som anklagas för att vara marxistiskt färgad. Marxismens grundläggande krav är att lösa proletären från hans bojor, så där finner jag ingen motsättning, utan snarare en samstämmighet med kristen människosyn. Det är därför som det för så många kristna världen runt är närmast en självklarhet att vara socialist. Vi säger med stor övertygelse: socialismen är för människorna en befrielserörelse. För en kristen som vill delta i samhällsbygget handlar det om att sträva efter ett samhälle där frihet, rättvisa och fred råder. För hundratusentals människor i detta land med en kristen livssyn är det och har det varit en självklarhet att stödja socialdemokratin och bekämpa alla krafter som arbetar för större ojämlikhet, större inkomstskillnader och större kapitalkoncentration. Demokratin är i detta fall inte endast en metod utan också ett mål på både det ekonomiska och det politiska planet, eftersom demokratin grundar sig på människans lika värde. Men, herr talman, Bibeln kan aldrig bli ett partiprogram. Det kan aldrig sättas likhetstecken mellan en politisk ståndpunkt och kristen tro. För en kristen leder dock samhällsanalysen naturligtvis till vissa slutsatser. Kristendomen står, som jag tidigare sagt, för en vision av fred, frihet, rättvisa och rättfärdighet. Den värld där dessa mål är uppnådda lever vi inte i, inte ens i Sverige, som är ett av de bästa länder att leva i. Kristendomen tillhör alltså framtiden. Bibeln berättar om det ursprungliga tillståndet, och det var ett tillstånd där rättvisa rådde. När Adam grävde och Eva spann — säg vem var då en adelsman? Jorden var också Herrens — och ingen enskild egendom fanns. Det är ganska starka ord, och det ligger mycken radikalitet i dessa. Men orättvisorna växte fram som en frukt av människans egoism. De orättvisorna måste alltid bekämpas. Frågan inför varje politisk reform eller förändring blir då alltid denna: Främjar denna reform freden, friheten, rättvisan och rättfärdigheten? I Gamla Testamentet talar man om ”shalom”. Det betyder fred, men i en avsevärt vidare betydelse än frånvaro av krig. Det ordet rymmer också enhet, gemenskap, välstånd, hälsa, helhet och rättvisa. Det innefattar också rätta relationer mellan människor lika väl som människornas ansvar för hela skapelsen — träden, djuren, jorden, vattnet och luften. Men här är det något som det är viktigt att lägga märke till: det finns inget privatiserat shalom. Det är i sig en självmotsägelse. Shalom förverkligas endast, herr talman, när människor tillsammans arbetar för det gemensamma bästa. Där, menar vi, löper linjerna samman mellan kristendom som religion och socialism som ett politiskt verktyg.

Herr talman! Jag vill i mitt anförande återvända till handikappades situation, och jag vill börja med ett citat: ”Handikappade finns inom alla grupper av befolkningen, och deras livssituation växlar på samma sätt som andra människors. Generellt sett har dock handikappade sämre bostäder, lägre utbildning och sämre ekonomi. De är oftare arbetslösa, deltar mera sällan i kulturoch nöjesliv, är mer isolerade etc. än som gäller för genomsnittet av befolkningen.” Den här alldeles riktiga bilden av situationen för landets handikappade gav den statliga beredningsgruppen för handikappåret i sitt handlingsprogram i handikappfrågor, som förelades regeringen och som sedermera presenterades för riksdagen. Det unika i det här programmet är att det utformades av samtliga politiska partier i samarbete med handikapprörelsen. Den beskrivning som jag just återgav bygger på de levnadsnivåundersökningar som statistiska centralbyrån har gjort sedan 1974 och där handikappproblemen återkommande har studerats. Efter handikappåret har vi fått ytterligare en sådan levnadsnivåundersökning, Rapport 41:1984, som gäller handikappades situation. Det är med chockerande klarhet och konsekvens som man där på område efter område redovisar den eftersatthet som vi känner till sedan tidigare men som blev så tydlig i och med 1984 års rapport. För oss som är aktiva inom handikapprörelsen är detta naturligtvis ingen nyhet. Redan när låginkomstutredningen gjorde sina undersökningar i slutet av 1960-talet fick vi lära oss: Är du fattig, då blir du lättare handikappad. Är du handikappad, då leder det till fattigdom. Den sortens fattigdom är inte bara ekonomisk fattigdom. Det är kulturell, social och inte minst politisk fattigdom vi då talar om. Hur människor med funktionsnedsättningar har det i vårt samhälle är i allra högsta grad beroende av vilket samhälleligt ansvar för deras situation vi är beredda att ta. All erfarenhet visar att samhällets insatser är helt avgörande för hur handikappade har det och för deras möjligheter till delaktighet i samhället runt omkring dem. Mot den bakgrunden har det varit intressant, om än inte särskilt uppmuntrande, att gå igenom de olika förslag som nu har lagts fram i de borgerliga motionerna. Regeringens budgetförslag innehöll några ljuspunkter på handikappområdet i form av en del punktinsatser för förbättringar, men det var i stort en stram budget. Det viktigaste för oss att konstatera när det gäller de handikappades situation är att de stora och grundläggande välfärdssystemen inte blivit föremål för besparingar. Men genom de borgerliga partiernas förslag står det nu klart att de vill kraftigt minska samhällets ansvarstagande. Från min utgångspunkt är naturligtvis detta i sig tillräckligt nedslående, men jag vill ändå sätta in denna tendens i ett mera långsiktigt perspektiv. Det ligger till på följande sätt: Den svenska välfärdspolitiken har byggts upp under en lång följd av år med starkt stöd av en samlad arbetarrörelse och av andra organisationer med folklig förankring. Därmed har vi i vårt land fått ett socialpolitiskt klimat som både här hemma och kanske i ännu högre grad utomlands har beskrivits som utomordentligt gynnsamt. Det är i den atmosfären vi har kunnat utveckla den välfärd som också omsluter handikappade på ett sätt som är unikt i världen. De borgerliga anhängarna av en fri marknadsekonomi har successivt fått lämna plats för ett ökat samhällsansvar, inte minst på handikappområdet. Men den samlade effekten av de borgerliga förslagen till årets riksmöte visar med stor tydlighet att de gamla marknadsförespråkarna åter träder fram. Det är denna samlade effekt av förslagen som vi måste sätta in i ett mera långsiktigt perspektiv. Om det vore så väl att förslagen endast avsåg kortsiktiga besparingar, som skulle kunna ställa till rätta det som brister i den nuvarande finansiella situationen, då kunde det finnas utrymme för ett resonemang. Men det jag vill peka på är att förslagen, med den utgångspunkt de har i de aktuella svårigheterna, ger borgarna skäl att ta upp den gamla ideologin om privatisering och om ett minskat ansvarstagande från samhällets sida. Det framgår med stor tydlighet av de alternativa budgetarna att vi står inför ett vägskäl också när det gäller handikappolitiken. Antingen gör vi de gemensamma kraftansträngningar som behövs för att stärka och bibehålla den välfärd vi har skapat under årens lopp eller också bestämmer vi oss för — och det är vad borgarna vill göra — att minska samhällets insatser och överlämna mer åt den enskilde att klara själv. Naturligtvis är det möjligt för politiker inom ett parti att vinna poäng på att tala om för medborgarna att de kan få mer i plånboken och mer över för egen del om de röstar på det partiet. De politiker som väljer denna väg tar emellertid på sig ett mycket stort ansvar. Ett allmänt försvagat samhälle blir ofrånkomligen ett samhälle där det är mycket svårare att klara omsorgen om eftersatta grupper. Vid en närmare granskning av de borgerliga motionerna är det två ting som enligt min uppfattning framkommer tydligt. Det ena är det som jag redan har berört, nämligen att man vill åstadkomma en kraftig försvagning av samhällets möjligheter att ge stöd åt eftersatta grupper. Det sägs naturligtvis inte rent ut, men det blir den oundvikliga konsekvensen av den politik som de borgerliga vill föra. För det andra vill man på olika områden skapa förbättringar för handikappade — det finns ofta en social ambition hos många enskilda ledamöter från olika partier. Därmed kan man naturligtvis anse sig skild från uppgiften att svara för ett socialt engagemang — men det räcker inte. Så lätt kan man inte slippa undan. Som jag tidigare sagt innebär den samlade effekten av de borgerligas förslag — jag tänker mest på de allmänna förslagen om den ekonomiska politiken — en så kraftig försvagning av statens verksamhet att det får ofrånkomliga återverkningar på handikappområdet. Samtidigt innebär flera av förslagen en utomordentligt hård press på landsting och kommuner, som i längden kommer att ta sig uttryck i sämre möjligheter att tillvarata utsatta gruppers intressen och föra en rättvis social politik. I övrigt, herr talman, går det knappast att finna någon konsekvent linje i de olika förslag som berör handikappområdet och som kommer från de borgerliga partierna. Det är moderaterna som går längst i försvagningen av samhällsresurserna. Det är hos moderaterna vi finner den mest cyniska inställningen till de behov som olika eftersatta grupper har. Vi möter en brutal nedskärningspolitik. Språket är ofta primitivt. Det uttrycker den starkes, den fungerandes och den effektives perspektiv på livet och samhället.

Herr talman! Jag blir upprörd när jag läser detta, och jag kommer att tänka på Fabian Månssons gamla uttryck: Vet hut, vet sjudubbelt hut! Med de nu väckta motionerna blir moderaterna skoningslösa nedskärare också på handikappområdet. Jag kan inte tänka mig att moderata samlingspartiet finner stöd för sin politik hos någon enda person som arbetar med handikappfrågor. Folkpartiet har uppenbarligen på ett annat sätt lyssnat på sina medarbetare i handikapprörelsen. Flera av folkpartiets motioner är av stort intresse. Jag tänker bl.a. på partimotionen om handikappfrågor och på den motion som handlar om det glömda Sverige. I dessa motioner finns egentligen grunden för samförstånd på handikappområdet. Men det samförståndet kan man inte söka åt höger, utan det får i så fall sökas åt vänster. En första förutsättning för att ett sådant samförstånd skall kunna komma till stånd är naturligtvis att folkpartiet slutar upp med sitt dubbla budskap. Det består i att folkpartiet, samtidigt som man föreslår dessa åtgärder på handikappområdet, går med på de allmänt sett kraftiga försvagningar av samhällsekonomin som partiets budgetförslag innebär. Varje gång folkpartiet vill genomföra någon försvagning av samhällets resurser kommer vi att påminna folkpartiledamöterna om deras egen motion Det glömda Sverige. Det går inte, herr talman, att genomföra de förslagen utan ett starkt samhälle. Jag vill för ett ögonblick återvända till moderaterna, som i sin partimotion säger: Följande bidrag bör avvecklas helt eller reduceras: — Jag vill inom parentes tillägga att i räkneexemplen har man uppenbarligen räknat med att de skall avvecklas. — Hemspråksträning, färdtjänst, driften av särskolor m.m. Litet längre fram säger man: Självfallet ankommer det på kommunerna att avgöra om verksamheten skall påverkas. Med dessa förslag, herr talman, rör moderata samlingspartiet vid några av de mest centrala insatser som vi gör i det här landet för handikappade. Statsbidraget för färdtjänst infördes 1975. Det var Gunnar Sträng som, trots en mycket restriktiv inställning till nya statsbidrag, med sitt sociala engagemang insåg betydelsen av ett stöd för den viktiga funktionen. Först i och med statsbidraget blev det också fart på utvecklingen av färdtjänsten. Det är statsbidraget som medfört att vi i dag har en fungerande färdtjänst i alla landets kommuner, även om det fortfarande är så att skillnaderna i standard är stora. Vi inom handikapprörelsen är inte utan kritik mot färdtjänsten och dess utformning i dag. Vi har många önskemål om förbättringar. En avveckling av statsbidraget skulle enligt min uppfattning få katastrofala följder för kommunernas möjligheter att i fortsättningen bibehålla för att inte tala om utveckla färdtjänsten. Hur verksamheten skall påverkas vid en avveckling av statsbidraget, säger Adelsohn och Tobisson, får avgöras av kommunerna själva. Vilka moderata kommunala eller landstingskommunala politiker kan ni peka ut som skulle vara beredda till skattehöjningar eller andra åtgärder av det slaget för att rädda insatserna beträffande färdtjänst och andra viktiga funktioner som moderaterna vill avveckla statsbidragen till? Är det kanske moderata kommunalpolitiker i Danderyd, som i stället för att bygga ett eget gymnasium skickar sina ungdomar till Stockholm, eller som skickar sina medborgare till simhallarna i Täby? Det gör de av ett enda skäl: det blir billigare för de moderata höginkomsttagarna på den svenska guldkusten i Danderyd. Herr talman! Vad hade utvecklingsstörda för skolgång innan statsbidraget till särskolan kom? Det finns ett mycket starkt samband mellan statsbidragets införande och den utveckling som lett fram till dagens särskola. Enligt moderaterna skall nu frågan om utvecklingsstördas skolgång överlämnas till landstingen med alla de risker för ojämnheter och skiljaktigheter som därmed uppstår. Inte vill väl moderaterna på allvar påstå att alla landsting har samma ambitioner, samma möjligheter att skapa den rättvisa skola för utvecklingsstörda som i dag är bl.a. en statlig angelägenhet. De borgerliga vill gemensamt försämra sjukförsäkringen. Jag har tidigare hänvisat till statistiska centralbyråns undersökningar om handikappades levnadsnivå. Av de undersökningarna framgår tydligt att handikappade är mer sjuka än andra människor.

Det är just dessa grupper som kommer att drabbas. Här hjälper det inte med några räkneexempel hit eller dit. Försämrar man sjukförsäkringen, så gör man det. Nu är det inte så, att vi socialdemokrater som är verksamma inom handikapprörelsen är helt kritiklösa när det gäller regeringens politik. Vi har åtskilliga synpunkter på vad som borde göras och mycket av det är även i och med årets budgetproposition ogjort. Men då och då vinner vi framgång, och det gläder vi oss naturligtvis över. Vi har i årets budget i varje fall fått en lång rad - låt vara kostnadsmässigt små, men verksamhetsmässigt betydelsefulla — punktinsatser på handikappområdet, och det är viktigt. Men det viktigaste är, och det upprepar jag gärna, att årets budget icke innehåller några förslag till försämringar av de generella välfärdssystemen. Det är viktigt och centralt för oss. Under åren 1976-1982 fick vi pröva på vad den borgerliga politiken innebär. Vi fick uppleva en generell försvagning av samhällsekonomin som saknar motstycke i vår historia. Jag kan försäkra att den nedskärningspolitik som tog sin början runt 1980 har fått konsekvenser också på handikappområdet, vilka vi fortfarande inte fullt ut kan överblicka. Det är därför som jag, herr talman, kan säga: Vi behöver inga nya experiment med den svenska välfärden. Vi vet av erfarenhet, och även genom de olika förslag som de borgerliga partierna nu lägger fram, vad en sådan borgerlig politik skulle komma att innebära. Herr talman! Det finns många andra svårigheter i fråga om arbetet på att förbättra de handikappades situation. Jag har inga möjligheter att här göra en fullständig analys. Jag vill ändå peka på några mycket centrala svårigheter.

Herr talman! Jag har goda skäl att hoppas att en sådan situation aldrig inträder.

Herr talman! De borgerliga partiledarna hävdade i gårdagens debatt att Sverige måste få en ny regering. Vad skulle då en borgerlig regering stå för — vad skulle en sådan innebära för de enskilda människorna? Det är intressant att ta reda på den saken så här inför starten av en valrörelse. Vi har alla de borgerliga regeringsåren 1976-1982 i färskt minne. Det var en dyster period i svensk politik. De borgerliga partierna misskötte landets ekonomi. Ett stort budgetunderskott, en rekordstor inflation, ett ras för industriinvesteringarna, kraftigt sjunkande reallöner och en snabbt växande arbetslöshet var resultatet av de borgerliga regeringsåren. Vidare förmådde man inte ge vårt land en politisk ledning. Vi fick ständigt uppleva nya regeringskriser och långbänkar. Den inbördes splittringen fick en förödande verkan på de borgerliga regeringarnas förmåga till handling. Framtidstron undergrävdes. Pessimism och oro härskade över landet. Det mest allvarliga i den borgerliga regeringspolitiken var angreppet mot tryggheten för människorna. Man införde karensdagar och sänkte ersättningen inom sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen, vilket som bekant väckte våldsamma reaktioner från allmänheten. De borgerliga urholkade också värdesäkringen av pensionerna, vilket i dag skulle ha inneburit väsentligt lägre pensioner, om de fått fortsätta sitt regeringsinnehav. Detta är bara några exempel när det gäller de borgerligas attacker mot tryggheten. När man studerar de borgerliga motionerna till årets riksmöte finner man att de borgerliga håller fast vid sin gamla nedskärningspolitik. Ingenting har de lärt av sina misstag. Kanhända har de drivits än mer åt höger. För att kunna sänka skatterna för välbeställda grupper riktar man på nytt angrepp mot den svenska välfärdspolitiken, som byggts upp under flera decennier och som betyder oerhört mycket för enskilda människors trygghet, hälsa och välbefinnande. De borgerliga motionerna är avslöjande för hur de ser på fördelningspolitiken. I korthet innebär deras förslag sämre sjukförmåner, minskat bidrag till sjukvård, särskolor, färdtjänst för handikappade samt hem för vård, sänkt bidrag till kommunala beredskapsarbeten, nedskärning av ungdomslagen, höjda patientavgifter, minskade livsmedelssubventioner osv. De borgerliga förslagen slår alltså hårt mot sjuka, handikappade, arbetslösa och pensionärer, och de gynnar de välbeställda i samhället. Som vanligt vill moderaterna gå längst när det gäller försämrade sociala villkor. Ersättningen till sjuka och föräldralediga vill man begränsa till 60 96 av inkomsten under de första sjukdagarna och därefter till 80 20. På det sättet vill man skära ned sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen med 2,7 miljarder. Folkpartiet och centern vill spara något mindre — 1,8 miljarder — genom att sänka sjukersättningen till 80 Jo av inkomsten vid högst 30 sjukdagar om året. Moderaternas förslag innebär t.ex. att en privatanställd LO-medlem som är sjuk en vecka förlorar 1 200 kr. Motsvarande siffra för centerförslaget är 990 kr. Dessa förslag skulle alltså få mycket kännbara effekter för de försäkrade. På nytt väcker moderaterna också förslag om försämring av ersättningen till arbetslösa. Dessutom utmanar de den fackliga rörelsen genom att kräva slopande av rätten till avdrag för fackföreningsavgiften, den rätt som i fjol gav löntagarna sammanlagt 1,1 miljarder i ökad köpkraft. Detta avdrag vill man ta bort, samtidigt som man ograverat behåller arbetsgivarnas rätt till skatteavdrag för sina föreningsavgifter. Det säger på vems sida man står. Nedskärningarna av statsbidragen till kommuner och landsting med 4 miljarder leder till ökade daghemsoch hemhjälpstaxor, försämrad färdtjänst för handikappade och inskränkningar i driften av särskolor och kliniker för psykiskt sjuka. Naturligtvis är detta bara en början till den nedrustning av social verksamhet som de borgerliga partierna eftersträvar. Mycket snart skulle man återkomma med förslag om sänkta pensioner, privatisering av värden etc. Detta finns också med i deras tankevärld. Den borgerliga politiken, så som den presenterats i årets motioner, känns igen. Man klämmer åt de vanliga människorna och vill gynna de välbeställda. Moderaternas skattesänkning på 15 miljarder till höginkomsttagare och förmögenhetsägare skulle betalas med bl.a. sämre sjukersättning och pensioner samt höjd arbetslöshet. Detta påminner om högerpolitiken från 1920 och 1930-talen. Det är förvånande att centern och folkpartiet ställer sig bakom moderaternas nedskärningspolitik på det sociala området. Moderata samlingspartiet vill alltså genomföra ett systembyte på den sociala sidan. Det svenska samhället skall göras om från ett samhälle med stor gemensam sektor, och där välfärden är till för alla, till ett lågskattesamhälle med en liten gemensam sektor och där penningen styr. Samhället skall enligt moderaternas modell inte ha något ansvar för socialt arbete, utan det skall ske på frivillig väg och via välgörenhet. Socialdemokraterna bekämpar varje attack mot trygghetspolitiken. Denna är väl förankrad i det svenska samhället och betyder mycket för människornas hälsa och välbefinnande. Trygghetspolitiken innebär god vård och service åt sjuka, äldre och handikappade, och den innebär bra barnomsorg och att man inte skall behöva oroas för sin ekonomi när man inte kan arbeta på grund av sjukdom eller annat. Våra strävanden på detta område bygger på solidaritet och rättvisa, som är viktiga grundelement för det samhälle som socialdemokratin står för.

Herr talman! Det finns en stor idealitet i det svenska samhället. Den visar sig hos enskilda människor när upprop går ut om nöden i fattiga länder. Den visar sig i många gedigna insatser i skilda organisationer av folkrörelsekaraktär. Vi ser den i kyrkans och frikyrkornas insatser. Stort ansvarstagande och ekonomiska uppoffringar ligger i kyrkobyggande, med utomordentliga lokaler för ett mångskiftande ungdomsarbete. Vård och omsorg gentemot av alkoholism och annat drogbruk socialt utslagna sker i LP-stiftelsens regi och i RIA-byråer på många håll i landet. Initiativ och huvudmannaskap för denna verksamhet ligger oftast hos kristna församlingar av frikyrkokaraktär. På många håll får dessa verksamheter kommunalt stöd. Från samhällsrepresentanternas sida visas som regel en stor uppskattning av sociala insatser som görs ideellt. Av och till ser vi och hör talas om motsatsen. I Göteborg har t.ex. LP-stiftelsen haft svårigheter att få samma kommunala stöd som tidigare av den nuvarande socialdemokratiska majoriteten. Ja, det finns tyvärr exempel på att de ideella insatserna från enskilda och organisationer, från kyrka och frikyrka inte alltid får den uppmuntran och det stöd som insatsen berättigar till. Från folkpartiets sida har vi envetet hävdat att samhället har allt att vinna på stöd till fria organisationers ideella insatser. Jag tänker bl.a. på vårt bistånd till de fattiga folken. Det bör i allt större utsträckning kanaliseras genom enskilda organisationer. Enskilda organisationer, och särskilt missionen, utgjorde pionjärerna i svenskt internationellt solidaritetsarbete i de fattiga länderna. Det har givit en kunskap och en erfarenhet liksom förståelse för de människor och kulturer det rör sig om som har varit och är ovärderlig. Tidvis har rått en vanföreställning att endast staten kan bedriva en effektiv biståndsverksamhet. Särskilt sedan folkpartiet 1976 fick ansvar för det svenska biståndet har den uppfattningen vederlagts och biståndet genom de enskilda organisationerna ökat betydligt. Allt fler av de svenska folkrörelserna gör insatser i de fattiga länderna, vilket är mycket glädjande. Ideella organisationer har ofta lättare att nå ut till de människor som verkligen behöver hjälp och når ofta beundransvärda resultat med blygsamma insatser. Åtskilliga har genom åren skaffat sig en lokal kunskap som gör insatserna effektiva. Ideella organisationer kan gå direkt på problemen utan formella omvägar. Deras administration på hemmaplan är oftast liten och obyråkratisk. Enskilda medlemmar gör engagerade insatser som biståndsarbetare ute på fältet, ofta till lägre kostnader än offentlig biståndsverksamhet. De ideella organisationernas medlemmar och lokala föreningar i Sverige gör beundransvärda insatser både för att samla in mer resurser till ulandsverksamheten och för att sprida information om och bilda opinion för u-landsbistånd och internationell solidaritet. I detta sammanhang vill jag hänvisa till en särskild motion, där folkpartiet föreslår avdragsrätt vid beskattningen för vissa gåvor till bl.a. internationellt biståndsarbete. Särskilt när biståndet inriktas på de fattigaste människorna och på landsbygdsutveckling är det naturligt att låta en växande andel av biståndet kanaliseras via enskilda organisationer. Det kan också vara ett sätt att utnyttja ett ökat u-landsbistånd utan en alltför kraftig ökning av SIDA:s organisation. Även systemet med särskilda ramavtal med de större enskilda organisationer som kanaliserar svenskt bistånd bör byggas ut, så att betydligt större del av biståndet kan gå den vägen utan att växande krav ställs på den statliga biståndsadministrationen. På många håll har svenska kyrkan och frikyrkorna gemensamt eller var för sig startat barnomsorgsverksamhet. Det är beklämmande att samhällsstödet till alternativa barnomsorgsformer minskat under den socialdemokratiska regeringens tid. Folkpartiet hävdar att det ur skilda synpunkter är värdefullt att alternativ i barnomsorgen kan erbjudas. Reglerna för statsbidrag till barnomsorgen bör göras neutrala, så att alla anordnare erhåller samma stöd. Stödet skall utgå med samma belopp oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs. Barnomsorg som drivs av föräldrakooperativ, ideella organisationer eller företag skall således ges stöd på samma villkor, förutsatt att ställda kvalitetskrav uppfylls. Vidare vill jag erinra om den värdefulla ideella insats som kyrka och frikyrka gjort och gör i den andliga vården på landets kriminalvårdsanstalter. Men det är verkligen på tiden att samhället tar ett ökat ekonomiskt ansvar för denna verksamhet. I en motion till årets riksmöte av Jan-Erik Wikström och mig aktualiseras den här frågan. Det är nu fem år sedan den statliga offentliga utredningen, Andlig vård vid sjukhus, kriminalvårdsanstalter m.m., lades fram. Utredningen remissbehandlades i vanlig ordning, och praktiskt taget alla remissinstanser var positiva till utredningens intentioner. Vad gäller den andliga vården vid sjukhus, så satte kyrkoenheten inom dåvarande kommundepartementet omedelbart i gång arbetet på en proposition som skulle realisera utredningens förslag med hänsyn också till yttrandena. Resultatet blev att såväl svenska kyrkans som Sveriges frikyrkoråd budgetåret 1980/81 erhöll statsbidrag så att den andliga vården vid sjukhusen kunde påbörjas enligt utredningens intentioner. Sedan dess har detta arbete utvecklats med gott resultat både ur vårdsynpunkt och ur ekonomisk synpunkt. Herr talman! Vad det gäller den andliga vården vid kriminalvårdsanstalter har ingenting hänt med anledning av utredningen. Jag finner detta märkligt, eftersom behovet här var minst lika stort som på sjukhusen. En organisation fanns redan för verksamheten på riksplanet och vid varje anstalt, i form av nämnden för andlig vård, och kostnaderna är då väsentligt mindre än för den andliga vården vid sjukhusen. På frågor i riksdagen har justitieministerns svar alltid varit att det ej finns medel till en utökning av verksamheten i regi av nämnden för andlig vård. Denna verksamhet lyder under kriminalvårdsstyrelsen och justitiedepartementet, medan frågor kring kyrklig och frikyrklig verksamhet behandlas under kyrkoenheten och i civildepartementet. Enligt vår mening borde det vara möjligt för kriminalvårdsstyrelsen och kyrkoenheten och sedan för justitiedepartementet och civildepartementet att komma överens om finansieringen av den andliga verksamheten vid kriminalvårdens anstalter. Vi anser att det i längden blir ohållbart och orimligt att begära närmast frivilliginsatser av präster och pastorer vid kriminalvårdsanstalterna. Herr talman! Idealitet skall tas till vara av samhället genom uppmuntran och stöd.

Herr talman! Även jag kommer att beröra drogpolitiska frågor. Jag beklagar uppriktigt att alkoholpolitiken har blivit ett område där vetenskapliga rön värderas lägre än på andra områden. Detta trots att alkoholmissbruket är vårt största olösta sociala problem, kanske även vårt största medicinska problem. Det finns en tendens att man skjuter undan dess negativa sidor och glömmer bort vad det personliga föredömet egentligen betyder. I mitt hemlän har vi en tidning som håller sig med en politisk krönikör. Han har uppmärksammat att t.ex. champagne är en vardagsdryck inom idrotten och i det sällskapsliv som TV visar. Han skriver: ”Det återspeglar lika mycket producenternas och reportrarnas sätt att leva som idrottsmännens eller det ”gyllene patraskets” som fyller TV-rutan.” Därefter konstaterar han, att när Gunde Svan återvände hem efter att ha blivit världsmästare, bjöds han in i sitt lokala föreningshus. Där fick han saft och kakor för sina prestationer. Det kalaset var naturligtvis inget för TV att visa. Redaktören fortsätter: ”Det saknar inte betydelse att påtala detta. Nu blir folk kända genom att uppträda i radio och TV, skapa nya modetrender som det heter på nyspråk — och som de lever och klär sig ska inte bara ungdomar utan också barn klä sig och leva. Om och när idolerna dricker sprit, vilket de gör ofta, skall också andra göra det.” Han slutar med att säga att det vore intressant om någon forskare kunde ägna intresse åt dessa problem och ta reda på vilken roll så att säga det personliga föredömet egentligen spelar. Det är inte ofta som jag har anledning att sympatisera med den aktuella krönikören, men jag tycker att de anförda synpunkterna är bra. Jag vill också konstatera att det nu pågår forskning om hur alkoholbilderna i TV påverkar tittarnas alkoholvanor. Samtidigt kan jag inte underlåta att påtala att den forskning som bedrivs av Sveriges Radios avdelning för publikundersökningar inte hade kunnat påbörjas om inte t.ex. IOGT-NTO rörelsen hade ställt ekonomiska medel till förfogande. I fjol motionerade jag och Barbro Nilsson i Örnsköldsvik här i kammaren om en utvärdering av olika delar av den svenska alkoholpolitiken såsom den har bedrivits efter 1977 års riksdagsbeslut — det beslut som har inneburit att totalkonsumtionen av alkoholi det här landet har minskat med över 20 90. Vi ställde då några frågor: Vilken betydelse har informationen? Ger undervisningen i skolorna några effekter? Vad har förbudet mot alkoholreklam betytt? — Den motionen avslogs. I år ställs dessa krav av andra ledamöter av riksdagen. Jag önskar att utskottsmajoriteten kan koppla bort alla ovidkommande hänsyn och se till att den motionen tillstyrks. Jag tror att central och viktig kunskap därmed skulle fås. Den svenska alkoholpolitiken skulle må väl av att föras på ett nyktrare sätt, där vetenskapliga rön får ersätta egoistiska argument. För framtiden är detta nödvändigt om vi skall fortsätta att vara en ledande nation när det gäller att begränsa alkoholens skadeverkningar. När man har tagit del av resultatet av ett kårval vid universitetet i Uppsala och konstaterat att det därstädes finns ett pilsnerparti, som var bara en handfull röster från att vara det största partiet i valet, måste man nästan oroas inför framtiden. Dessa pilsnerpartister kommer säkert att få flera representanter i riksdagen, de kommer att besätta en rad viktiga poster i samhället, deras inställning i alkoholfrågan kommer att sätta djupa spår i den svenska alkoholpolitiken. Vi ser redan nu hur folkrörelsemänniskorna blir alltmer sällsynta i framskjutna positioner. Yrkesoch livserfarenheter formade i en nykter miljö håller inte i konkurrens med välutbildade specialister från den akademiska, alkoholbemängda miljön. Vi kommer enligt min uppfattning att få fler som kommer ut från lärarutbildning som aldrig har fått någon undervisning i alkoholfrågor. De har ingen kunskap om nödvändigheten av en aktiv alkoholpolitik. Jag ser inte heller någon ljusning när det gäller framtidens journalister. De, som har en mycket stor genomslagskraft, talar nu för folket till skillnad från de gamla journalisterna, som talade med folket. Allt fler skribenter — jag vill inte gärna kalla dem journalister — utrustas med presskort. De ser till att en ökande mängd textreklam för skilda alkoholsorter kommer in i olika tidningar. Några av dem får ersättning från vinoch spritagenter, andra från bryggerier. Årets budgetproposition gjorde mig ledsen, och jag har reagerat i en motion. Anledningen var ett orättvist förslag till statsbidrag för nykterhetsrörelsen. I jämförelse med andra folkrörelser utsätts nykterhetsrörelsen för en regelrätt misshandel — denna folkrörelse, som i många avseenden har varit en vagga för den svenska demokratin och alltjämt är den enda säkra garantin för att alkoholintressena hindras slå igenom fullt ut. Jag har ingenting emot andra folkrörelser och inte heller emot idrotten, men jag blir ändå upprörd när man föreslår särskilt statsbidrag för att idrotten skall ta itu med dopingproblemet. Det statsbidraget utgör nästan en tredjedel av statsbidraget till hela nykterhetsrörelsen — en folkrörelse som kämpar mot drogmissbruket hos hela befolkningen, inte bara ett fåtal elitidrottsmän, som inte låter några moraliska värderingar hindra sig från att manipulera sin kropp för att nå toppresultat. Som socialdemokrat konstaterar jag att vår partikongress har slagit fast att det privata vinstintresset inom alkoholhanteringen skall avvecklas. Jag är emellertid rädd att utvecklingen snarast har gått åt andra hållet. Vi har t.o.m. låtit Vin & Spritcentralen kasta sig in i kampen om marknadsandelar, och Vin & Spritcentralen tillåts driva en marknadsföring som inte har någon anknytning till den alkoholpolitik vi har beslutat om här i riksdagen. Jag är stolt över det beslut som vi fattat i stor enighet 1977. Det beslutet utgör en mycket god grund för den framtida alkoholpolitiken. Kom ihåg att det alltid är de som har det sämst ställt i samhället som får ta de värsta konsekvenserna av alkoholmissbruket. När någon direktör i SAS eller inom något annat storföretag skadas av för mycket tullfri sprit, då ställer företag upp och skickar hela familjen till USA för vård. När Andersson, Pettersson eller Lundström blir dålig, då får socialtjänsten och alkoholkliniken försöka lindra det allra värsta. Ett gott råd till alla som vill ha en alkoholfri sektor måste vara: Var generös när det gäller att låta forskningen vara med och utforma alkoholpolitiken och narkotikapolitiken. De båda hänger intimt samman. Samhället måste driva en fast alkoholoch narkotikapolitik. Som ett exempel på positiva åtgärder vill jag nämna den s.k. orkidékampanjen mot narkotika, som startar om någon vecka. Efter initiativ från nykterhetsrörelsen kommer myndigheter, folkrörelser och företag att genomföra den största anti-knarkkampanj som det här landet skådat på många år. Kampanjen får också ses som ett bevis på den enorma kraft som finns i våra folkrörelser och på den vilja till personliga insatser som finns också inom näringslivet, som mycket välvilligt ställer upp i den här kampanjen. Det gäller då att entusiasmera människorna, och det är det som är målsättningen. Jag vet att orkidékampanjen kommer att bli en succé. Nu hoppas jag bara att Kjell-Olof Feldt ger kampanjledningen ett positivt bemötande, när den inom kort kommer och uppvaktar honom om momsbefrielse för kampanjen. Det bör den få. Samhället får inga utgifter för kampanjen, men det är orättvist om pengar som skall användas i kamp mot narkotikan i stället skall levereras in till statskassan. Slutligen, herr talman, finns det också anledning att säga att det inte finns några lätta genvägar när det gäller att forma framtidens samhälle. Inom drogpolitiken, liksom när det gäller andra samhällspolitiska frågor, har vi socialdemokrater klara målsättningar för hur vi skall forma framtidens samhälle. De har utformats vid vår partikongress och inom broderskapsrörelsen. De återfinns programmässigt inom kvinnooch ungdomsrörelsen. Nu gäller det bara att föra ut dem i konkreta termer.

Herr talman! Den siste talmannen i riksdagens andra kammare, Fridolf Thapper i Finspång, var tillika ordförande i Östergötlands läns landsting. Ett uttryck som han inte kunde använda i riksdagen använde han dock i landstinget, när föredragningarna blev för långa: Medger tinget att resten icke behöver uppläsas? Jag skulle kunna ha förståelse för om herr talmannen vid den här sena timmen och i slutet på den allmänpolitiska debatten skulle vilja förorda att samma teknik användes. Jag vill ändå säga ett par saker i all korthet. I årets budgetproposition, bil. 4, dvs. justitiedepartementets huvudtitel, står bl.a. att läsa: ”Ett av de viktigaste målen för lagstiftningsarbetet är rättssäkerhet och rättstrygghet i övrigt för de enskilda medborgarna.” Det är en formulering som alla säkerligen kan ställa sig bakom. Men frågan är om alla de lagförslag som förelagts och föreläggs riksdagen verkligen kan sägas uppfylla kraven när det gäller den enskildes rättssäkerhet. Tyvärr har det i stället lagts fram alltför många lagförslag där myndigheternas intressen satts före den enskildes. Detta gäller inte minst på skatteområdet, och vi vänder oss inom moderata samlingspartiet mot lagstiftning som innebär att den enskilde inte kan förutse konsekvenserna av sitt handlande, eller att myndigheterna med exempelvis tillämpande av bevissäkrirgslagen kan genomföra bl.a. husrannsakan utan att misstanke om brott föreligger. Trots den kritik som vi moderater riktar mot denna typ av lagstiftning, fortsätter regeringen att lägga fram lagförslag om utökad kontroll av medborgarna. Förslagen bygger i stort på bl.a. utredningsmaterial som framlagts av kommissionen mot ekonomisk brottslighet. Jag har naturligtvis uppfattningen att lagar skall efterlevas, men lagarna måste vara förankrade i medborgarnas rättsuppfattning och utformade på ett klart och entydigt sätt. I annat fall kommer många att medvetet eller omedvetet bryta mot gällande lag. Vi moderater har i många sammanhang och under en följd av år uttryckt vår oro över brottsutvecklingen, och jag delar helt justitieministerns uttalande i budgetpropositionen att brottsligheten ligger på alltför hög nivå. I TV-programmet ”Brottsplats Stockholm” framkom med all tydlighet att polisen inte har resurser att klara av det stora antalet lägenhetsoch villainbrott, och det är brott som ökar i hög grad. Det är också brott som berör de drabbade på ett alldeles speciellt sätt. Det är inte bara frågan om förlust av egendom och värdesaker — ofta av ett alldeles särskilt värde för ägaren — utan det är också den kvardröjande känslan av olust och oro över att någon brutit sig in i det egna hemmet. Tidningen Köpmannen har i sitt senaste nummer en artikel ”Väpnade rånen ökar starkt i butikerna”. Av artikeln framgår att även om butiksrånen totalt sett minskat något, har våldet trappats upp genom att rån under vapenhot ägde rum vid 56 tillfällen under 1984 — en ökning med hela 20 90 jämfört med året dessförinnan. Statistiken i tidningen Köpmannen visar på en även i övrigt skrämmande uppgång av brott mot butiker genom snatterier, inbrott och checkbedrägerier. Uppklarningsprocenten är i dessa fall liksom i andra sammanhang oroande låg. Polisens utredningsresurser är naturligtvis även här helt otillräckliga. Utredningsresurserna kommer, om man följer regeringens förslag när det gäller intagningen till polishögskolan, att ytterligare försämras. Intagningen har under åren varierat avsevärt — mellan 200 och 800. Nu föreslår regeringen att endast 150 aspiranter skall antas. En intagning på 200 är, enligt vår uppfattning, ett absolut minimum, men skulle ändå skapa ökade utredningsresurser och kunna bidra till minskad brottslighet. Och det är en angelägen uppgift. Det kan i detta sammanhang dock inte nog understrykas att den långsiktiga lösningen när det gäller att komma till rätta med brottsligheten ligger i främst föräldrarnas — men även skolans — ansvar för att lära barnen fasta normer, och dit hör inte minst respekten för andra människors liv och egendom. Tillåt mig, herr talman, att helt kort ta upp ett annat ämne. Vi har i Sverige sedan länge en reglerad invandring. Om denna liksom om invandringspolitiken i övrigt råder en betydelsefull politisk enighet. Vi har också en s.k. flyktingkvot på ca 1 250 personer per år, och i samråd med FN:s flyktingkommissariat i Geneve försöker vi se till att inom denna kvot ta emot människor, som verkligen är i behov av politisk asyl. Det är ur många synpunkter viktigt att vi kan upprätthålla denna reglerade invandring. Vi har i Sverige en hög ambitionsnivå — alltför hög anser en del — när det gäller att ta hand om invandrare, som har beviljats uppehållsoch arbetstillstånd. Jag vågar påstå att inget annat land ger invandrare så stor social trygghet, så stora möjligheter till utbildning och så stor jämlikhet i olika avseenden med den egna befolkningen som vi gör. Jag tror också att denna politik är förankrad ute bland människorna. Men stödet undergrävs och riskerar att vändas till motsatsen, om vi får en oreglerad invandring. Jag aktualiserar denna måhända känsliga fråga mot bakgrund av den stora tillströmning av invandrare som sedan lång tid dagligen anländer via framför allt Östtyskland till hamnar i Sydsverige. De flesta kommer från Libanon, Iran och Irak, och de flesta saknar pass eller andra identitetshandlingar när de kommer till Sverige. Detta gör det svårt för att inte säga omöjligt för svenska myndigheter att fastställa de asylsökandes identitet och varifrån de kommer. Många säger då att vi skall vägra att släppa in dem som saknar pass. Ja, det vore naturligtvis en lösning, men den som verkligen är flykting saknar ofta giltigt pass. En sådan åtgärd skulle alltså inte stå i överensstämmelse med våra internationella åtaganden och — vilket är minst lika viktigt — vår traditionella inställning till omhändertagande av politiska flyktingar. De svenska polismyndigheterna har på olika sätt försökt förhindra att passen förstörs. Bl. a. har man på svenska färjor från Sassnitz tagit hand om eventuella invandrares pass. Det är en åtgärd, som många efterlyst sedan länge och som nu hälsades med, jag vågar påstå, stor tillfredsställelse av allmänheten. Det har nu ifrågasatts om denna polisens åtgärd har stöd i gällande författningar, och därom tvistar nu de lärde. Ett vet jag dock bestämt. Åtgärden har stöd hos den svenska allmänheten. Och frågan är också — det kan förefalla vara hårklyveri— om polisen beslagtagit passen eller bara samlat in dem inför passkontrollen i Trelleborg. Om nu polisens åtgärd har stöd hos allmänheten men inte i författningen, ja, då bör regeringen snarast se till att författningen ändras så att den blir förankrad i den allmänna rättsuppfattningen. Jag sitter själv med i invandrarverkets styrelse, och jag vill, herr talman, understryka att jag är imponerad av det sätt på vilket verkets handläggare och andra myndigheter försöker klara ut ständigt nya problem. Jag hoppas att regeringen nu snabbt skall komma med klara direktiv till berörda myndigheter när det gäller behandlingen av invandrare som har rivit sönder sina pass. Problemet är verkligen akut, och det gäller att vidta åtgärder som kan motverka en oreglerad invandring till vårt land. Tillåt mig också till sist, herr talman, att göra den kommentaren när Bengt Lindqvist, som nu har lämnat lokalen, beskyller vårt parti för brutalitet, att han naturligtvis fullständigt har missuppfattat moderata samlingspartiets politik. Det är en total felsyn när Bengt Lindqvist kallar denna politik brutal. Med vår politik avser vi att försöka bringa stabilitet i svensk ekonomi, och jag vill påstå att de som har det besvärligast i samhället är mer beroende än andra av att vi verkligen har en stabil ekonomi. Bengt Lindqvist efterlyste också någon kommunalman eller landstingsman inom moderata samlingspartiet som skulle vara beredd att höja skatten för att tillgodose de handikappades eller särskolans intressen. Jag kan säga, herr talman, att jag icke är beredd att medverka till en höjning av landstingsskatten, men som ordförande i den moderata landstingsgruppen i Östergötland vill jag säga till Bengt Lindqvist — jag hoppas att han hör det eller läser det sedan — att jag gärna är beredd att inom ramen för våra resurser göra omprioriteringar för att klara både färdtjänst och särskola. Jag tycker att det är viktiga uppgifter, och jag anser att vi skall göra allt vi kan för att klara dem.